Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om regeringen avser att avhända staten ansvaret för omvårdnadsforskningens utveckling. En betydande del av de statliga forskningsresurserna går till medicinsk forskning. De statliga insatserna avser framför allt forskning på eget programansvar inom högskolan. Det innebär att några närmare anvisningar för användningen av forskningsmedlen inte ges från statsmakternas sida med undantag av beslut om inrättande av professurer. Regering och riksdag har i fråga om omvårdnadsforskning inrättat två tjänster som professor, en i Umeå och en i Linköping. Vilka resurser som därutöver kommer att anslås till olika forskningsområden — t.ex. omvårdnadsforskning — blir en följd av de beslut som på vetenskapliga bedömningsgrunder fattas av medicinska forskningsrådet och olika högskoleorgan. Den nyligen framlagda forskningspropositionen innebär inga förändringar i dessa avseenden. Samhällets behov av — och ansvar för — kunskapsoch kompetenshöjning har successivt ökat. Statsministern har i forskningspropositionen betonat att olika samhällssektorer i ökad utsträckning måste ta ansvar för långsiktig kunskapsuppbyggnad av betydelse för utvecklingen inom den egna sektorn. Detta måste gälla också för sjukvårdsområdet. Sjukvårdshuvudmännen stöder redan nu på olika sätt forskning och utvecklingsarbete både inom och utom högskolan. För omvårdnadsarbetet och dess metodutveckling finns ett starkt engagemang och en beredskap för ytterligare insatser. Som framhålls i forskningspropositionen är det angeläget och nödvändigt att forskning och utveckling, utöver de kraftfulla insatser som görs från statens sida, kan räkna med fortsatt stöd från sjukvårdshuvudmännen.

Herr talman! Tack för svaret, herr Bodström! Jag tycker att svaret säger att staten överlämnar ansvaret till de olika medicinska forskningsorganen. Det var ungefär vad jag kunde utläsa av forskningspropositionen. När de nya vårdutbildningarna inrättades var en förutsättning att de skulle vara forskningsanknutna, så att de därmed skulle få den vetenskapliga bakgrund som de behövde. Det har sagts från både socialstyrelsen och arbetsgrupper inom hälsooch sjukvårdsberedningen att den nya omvårdnadsforskningen måste få ett kraftfullt stöd såväl finansiellt som organisatoriskt, om de hälsooch sjukvårdspolitiska målen skall kunna uppnås. Ävenii årets forskningsproposition, bil. 4s.

Sannolikheten för att de förstärkningar som nu är utdelade till andra fakulteter skall tillfalla detta nya område är mycket små, eftersom man måste konkurrera med den etablerade forskning som redan finns. Är vi överens om att omvårdnaden är viktig — såsom det är uttryckt i årets proposition — vill jag fråga: Varför anser regeringen att 250 000 räcker som en uppmuntran och ett stöd till detta nya forskningsfält?

Herr talman! Inget forskningsområde får så mycket stöd av staten som det medicinska — och därmed också forskningen inom sjukvården. Det stödet är ungefär dubbelt så stort som statens stöd till teknisk forskning, för att nämna ett exempel. Jag vill också påpeka att vi arbetar för att få en nära anknytning mellan de kommunala vårdhögskolorna och de statliga högskolorna, där övrig medicinsk utbildning bedrivs. Jag delar också den uppfattning som har kommit till uttryck i frågan, att hälsooch sjukvårdens verksamhet omfattar mycket mer än läkarnas diagnoser och behandling av sjukdomar. Det är angeläget att alla grupper som finns vid våra högskolor kan delta i forskningsarbetet. Det är emellertid lika klart att det inte är staten som i detalj skall föreskriva vad forskningen skall vara inriktad på.
Herr talman! Ett exempel på hur otryggt och otillfredsställande det är kan man få om man tittar på förra årets finansiering av omvårdnadsprofessuren i Umeå. UHÄ föreslog att den skulle finansieras av resurser som man skulle få från en nedläggning av tandläkarutbildningen på Holländargatan i Stockholm. Förslaget tillstyrktes inte. Resurserna gick tillbaka till Karolinska institutet, och omvårdnadsprofessuren finansierades genom en omfördelning inom forskningsområdet. Dessa resonemang som pågick fram och tillbaka kunde uppfattas som ett sätt att tala om för dem som sysslar med detta område att det här inte var något som prioriterades, att det inte var speciellt viktigt. Det är den signalen som skulle förändras om man fick fasta resurser direkt och inte behövde konkurrera med annan viktig medicinsk forskning.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillräcklig hänsyn tas till friställd personal vid avvecklingen av AMS egenregiverksamhet. Riksdagen beslutade i april 1986 att AMS egenregiverksamhet skulle avvecklas och att produktionen skulle upphöra den 31 december 1986, vilket också har skett. Redan den 11 oktober 1985 beslöt AMS styrelse, efter att ha behandlat AMS-kommitténs förslag, att avge en förklaring att risk för arbetsbrist och övertalighet förelåg i samtliga sju regioner med totalt ca 600 anställda samt vid produktionsenheten i Solna med 13 tjänster. Syftet var att få så lång tid som möjligt till förfogande för att underlätta de anställdas övergång till andra arbetsuppgifter, inom och utom verket. Härefter startade omställningsarbetet med de frivilliga åtgärder som kunde vidtas enligt trygghetsavtalet. Den berörda personalen tillfrågades om intresset för framtida arbetsuppgifter inom eller utom arbetsmarknadsverket. Under hösten 1985 genomfördes personalkonferenser för all personal på skilda håll i landet med deltagande från AMS, statens arbetsmarknadsnämnd samt arbetsförmedlingen i länet. Skriftlig information gick ut till all personal vid ett 20-tal tillfällen före och under avvecklingsperioden. Konferenser har hållits för utbildning av representanter i omställningsgrupperna och för uppföljning och diskussioner med regionledningarna om avvecklingsarbetets skilda problem, såväl beträffande verksamheten som personalfrågorna. Lokalt kollektivavtal har slutits med stöd av trygghetsavtalet och turordningsavtalet om omställningsarbetets närmare organisation. Tavtalet förband sig arbetsgivaren att bl.a. förlänga tiden för omställningsarbetet före uppsägning t.o.m. den 31 mars 1987. Omställningsarbetet har per den 1 januari 1987 resulterat i att 227 personer har slutat anställningen, varav 186 har erhållit ny anställning. Ytterligare 109 personer är tjänstlediga för att pröva annat arbete eller väntar på pensionsbeslut. AMS bedömer att uppsägning kan bli aktuell för ca 200 personer den 1 april 1987. AMS kommer att fortsätta ansträngningarna för att finna lösningar för berörd personal under hela uppsägningstiden. I den takt som andra lösningar kan åstadkommas, kommer uppsägningarna att återtas. Ansvaret för en bra avveckling ligger hos AMS, och några åtgärder från regeringens sida är för närvarande inte aktuella.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Vi från centerpartiet reserverade oss mot beslutet om avvecklingen, när detta beslut fattades. Vi ansåg att den här sortens verksamhet behövdes i de nordligaste länen och hänvisade bl.a. till vad man sade från Pajala kommun. Där framförde man att flera av de berörda människorna inte skulle kunna placeras på annat jobb utan bli hänvisade till förtidspensionering, arbetsmarknadsstöd eller socialbidrag. Nu har det hävdats från fackligt håll att en hel del av dessa människor tydligen far illa till följd av den här avvecklingen. Det är ju inte så att det alltid är bra för människorna bara därför att saker och ting behandlas formellt riktigt. Redan förra året försökte vi säga att det kunde finnas risk för den här utvecklingen. Beslutet innebar ju de facto en tvångsvis flyttning av människor till annan bostad och därmed till annan boendeort, till en annan tillvaro, som kanske av dem upplevs som otrygg och främmande. I och för sig kan jag förstå att AMS har problem i samband med den här omställningen, eftersom det finns andra problem som rör så otroligt många fler människor i samma län, dvs. skogslänen. I veckan fick jag i mitt postfack två pressmeddelanden från AMS. Det ena handlade om arbetslösheten för skogsarbetare, som stigit till 9 90. I det meddelandet står också att det är ett stort problem att det inte finns alternativ sysselsättning. Av det andra pressmeddelandet framgår att fram till år 1990 kommer avgången från jordbruket att omfatta 20 000 personer. Det är skogslänen som berörs i hög grad. Mot bakgrund av dessa dystra uppgifter frågar jag statsrådet: Hade det inte varit bättre att den här egenregiverksamheten hade fått vara kvar åtminstone i de län där den fyllde ett behov?
Herr talman! Frågan om AMS egenregiverksamhet har diskuterats under många år, bl.a. under de senaste åren i den s.k. AMS-kommittén. Jag är av den uppfattningen att det var ett klokt beslut som riksdagen fattade, när man bestämde sig för att avveckla egenregiverksamheten. Vi kan ju inte ha en viss verksamhet i AMS för de personer som är anställda för att sköta arbetsförmedlingens ruljangs. Vi har inte arbetsförmedlingen för arbetsförmedlarnas skull utan för att få de arbetssökande, de arbetslösa, och de lediga jobben att passa ihop. Vi hade inte egenregiverksamheten för deras skull som var anställda i den, även om den naturligtvis på de olika orterna betydde en hel del — det vill jag inte förneka. När regeringen och riksdagen har bedömt egenregiverksamheten har man gjort det utifrån frågan: Hur passar detta instrument för dem som är arbetslösa? Då fann vi två saker: För det första var verksamheten mycket kostnadskrävande — den var väldigt dyr. Vi fick ut mindre effekt, ett mindre antal arbetslösa kunde hjälpas i den här verksamheten än med andra åtgärder. För det andra — och det var en ännu viktigare orsak till nedläggningen — återkom samma personer i egenregiverksamheten år efter år i nya kortvariga beredskapsarbeten. Vi lyckades inte med egenregiverksamheten få en långsiktig lösning för de arbetslösa. Därför tycker jag att det var riktigt att besluta om en avveckling. Sedan är det alltid så att en avveckling, vad det än gäller, innebär problem, svåra problem för dem som är direkt engagerade. Vi har i det här fallet inte bara följt de formella reglerna utan också ansträngt oss därutöver. Det är min mening att man bör fortsätta att göra det för att lösa de återstående problemen.
Herr talman! Det är ju inte alltid så att verksamheter i och för sig är till för de anställda, men vi vet mycket väl vad sysselsättning betyder i de här länen just nu. Det finns nämligen inte alternativa sysselsättningar. Jag ställer mig verkligen frågan: Vad hade man för något annat positivt att erbjuda, när man avvecklade den här verksamheten? Har man verkligen lyckats skapa något annat än korttidsjobb efter avvecklingen? Det skulle förvåna mig mycket i så fall. Många av de sociala problemen kan härledas ur koncentrationsutvecklingen. Den leder till att människor tvingas leva i en miljö där de inte känner sig hemma eller känner någon samhörighet, eftersom de har tvingats att flytta till jobb. Man tvingar människor att flytta från de orter där de vill bo. När det gäller egenregiverksamheten kan jag inte föreställa mig att det fanns några alternativa lösningar från deras sida — kanske i ännu mindre grad. Från centerpartiets sida tycker vi att det här handlar om en människosyn som vi inte kan acceptera. Vi tycker inte att det alltid skall vara människorna som tvingas anpassa sig till besluten, utan egentligen är det besluten som skall anpassas så att människorna får det bra. Vi tycker inte att det har tagits tillräckligt stor hänsyn. Jag hoppas ändå att samtal förs vidare mellan AMS och statsrådet.
Herr talman! Beträffande vad vi har gjort för dem som tidigare kunde anvisas jobb inom AMS egenregiverksamhet vill jag bara säga att det är några saker som just har som syfte att åstadkomma en långsiktig lösning, inte kortvariga arbeten för de inblandade.

Där kan vi se att man faktiskt har lyckats skapa långsiktiga arbeten.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad är det då för skillnad mellan det offentligt skyddade arbete som man har skapat i dag och det offentligt skyddade arbete som man hade tidigare? Det skulle jag vara mycket intresserad av att få höra.
Herr talman! Den verksamhet som vi hade inom egenregin var uppbyggd på beredskapsarbetets grund. Det var alltså tidsbegränsade arbeten. Grunden för det offentligt skyddade arbetet är att det inte skall vara tidsbegränsade arbeten utan vanliga långvariga anställningar. Det är skillnad mellan att gå i ett beredskapsarbete under ett antal månader, gå ut i arbetslöshet och sedan komma tillbaka till samma egenregiverksamhet för ett nytt kortvarigt arbete och att ha ett arbete där man vet att det här jobbet har man inte bara i sex månader utan under en längre period. Det har man som en vanlig normal anställning.
Herr talman! Det låter ju väldigt bra att man har börjat få denna inriktning på sin verksamhet, speciellt i de län där det faktiskt inte finns några alternativa sysselsättningar. Därför skulle jag vilja ställa en följdfråga, om jag får: Kommer de här långvariga anställningarna att finnas i offentlig verksamhet, eller kommer de även att finnas ute i privat verksamhet?
Herr talman! Just formen offentligt skyddat arbete har vi inom den offentliga sektorn. Det finns ju andra verksamheter inom den privata sektorn för grupper med en svårare situation på arbetsmarknaden, t.ex. för dem med grava arbetshandikapp. Där använder vi oss av lönebidragsformen. Offentligt skyddat arbete finns i den offentliga sektorn.
Herr talman! Jag vill bara säga att man kan fråga sig varför det i så fall inte var möjligt att skapa denna trygghet i den verksamhet som fanns tidigare. Med tanke på åldern på de människor som är involverade och hur svårt det är att ställa om sig när förändringar inträffar om man är i en hög ålder, upplever jag att det här egentligen skulle ha kunnat ordnas mera på plats än vad som har skett. Det har väl att göra med besvärligheterna i vår byråkrati — vi är så fast bundna vid specifika regler varenda gång vi skall finna lösningar för människor.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att minska anpassningsproblemen på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för Bo Lundgrens fråga är rekryteringsbehovet inom möbeloch träindustrin i Hässleholm, vilket jag strax återkommer till. När det gäller anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft kan jag hålla med om att problemen har ökat under 1980-talet. Till stor del beror detta på de ökade kompetenskraven som ställs vid efterfrågan på arbetskraft. Andelen av de lediga platser inom industrin där krav på utbildning eller erfarenhet ställs har ökat från 45 till 65 96 under 80-talet. Arbetslösa som inte motsvarar dessa krav har därför svårare att få arbete i dag. Det är bl.a. mot denna bakgrund jag vill betona arbetsmarknadsutbildningens betydelse. Men jag vill också betona att anpassning inte bör vara ensidig. Det är angeläget att även de arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal funderar över om de krav de ställer kan modifieras. När det gäller rekryteringssituationen inom möbeloch träindustrin i Hässleholm påstår Bo Lundgren att det till 100 lediga arbeten inom denna bransch endast finns en sökande. Detta är en felaktig uppgift. I dag finns det ett 20-tal arbeten inom möbeloch träindustrin anmälda vid arbetsförmedlingen i Hässleholm. Samtidigt finns det ett 30-tal sökande som söker arbete inom denna bransch, sökande såväl med som utan utbildning. Till de arbeten som hittills varit anmälda vid arbetsförmedlingen har förmedlingen anvisat många sökande. Arbetsförmedlingen i Hässleholm gjorde i slutet av förra året en utomordentligt ambitiös kartläggning av det kommande rekryteringsbehovet inom bl.a. möbeloch träindustrin. Vid kontakter med företagen inom branschen framkom att dessa för de närmaste kvartalen uppskattade sitt rekryteringsbehov till 100 personer. Kartläggningen genomfördes för att arbetsförmedlingen i god tid skulle ha kännedom om kommande rekryteringsbehov och därmed kunna vidta lämpliga förberedelser. En särskild grupp med representanter från arbetsgivare, fack, kommunen, skolan och länsarbetsnämnden har bildats för att föreslå lämpliga åtgärder inför det kommande rekryteringsbehovet. Bl. a. planeras en informationskampanj i skolorna. Detta tycker jag är bra exempel på hur förmedlingsarbetet bör bedrivas, just för att underlätta anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått från arbetsförmedlingen i Hässleholm är det aktuella antalet sökande 30 personer, somliga med utbildning men de flesta förmodligen utan utbildning. Antalet lediga platser är för närvarande 20. Denna tidningsartikel som Bo Lundgren citerade ur bygger delvis på ett missförstånd. Vid arbetsförmedlingen i Hässleholm finns det en anmäld sökande med utbildning i ytbehandling, och det förutses ett mycket stort behov av personal på detta område. Det sätt som man har arbetat på i Hässleholm och som vi i regeringen ger möjligheter till genom satsning på arbetsmarknadsutbildningen och på arbetsförmedlingen är det riktiga sättet att tackla dessa frågor. Arbetsförmedlingen i Hässleholm har tagit ett mycket bra initiativ när man tidigt var ute och gemensamt med branschens olika företrädare försökte bedöma rekryteringsbehovet. Det är naturligtvis grunden för att kunna arbeta med de arbetssökande och t.ex. erbjuda arbetsmarknadsutbildning. Men också det privata näringslivet måste anstränga sig för att medverka till att de anställda stannar kvar i företagen, genom att göra arbetsmiljön och arbetsförhållandena i övrigt positiva. Man måste anstränga sig genom att satsa på egen internutbildning och genom att öppna sina portar till inskolningsplatser för ungdomar. Ett sådant samarbete ger förutsättningar för att problemen skall lösas. Regeringen är villig att fortsätta med att satsa på en utbyggd arbetsförmedling och en utbyggd arbetsmarknadsutbildning, och de förslagen finns i årets budgetproposition till riksdagen.

Herr talman! Efter detta inlägg förväntar jag mig naturligtvis att moderata samlingspartiet kommer att stödja regeringen när den nu har lagt fram förslag om en förstärkning av arbetsförmedlingen med 250 nya tjänster som behövs för att klara sådana här problem. Jag utgår också från att regeringen får stöd för tankegångarna om inskolningsplatser, som just syftar till att ungdomar skall få möjlighet att komma in i industrin för att lära sig ett yrke. Detta har gått mycket trögt, och det har inte varit möjligt att få fram det antal platser som behövs på detta område för att få fart på verksamheten. Jag räknar med att Bo Lundgren efter denna debatt kommer att bli en ivrig propagandist för denna verksamhet. Då tror jag att problemet kan lösas.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga snabba åtgärder för att inrymma BKD under epizootilagens bestämmelser. Sjukdomen BKD, bakteriell njurinflammation, omfattas inte av den internationella förteckning över epizootiska djursjukdomar som upprättas av Office International des Epizooties. Den svenska förteckningen över djursjukdomar för vilka epizootilagen är tillämplig följer i stort sett den internationella förteckningen. De åtgärder som från samhällets sida vidtas vid utbrott av epizootiska sjukdomar syftar till att befria landet från sjukdomen. BKD påvisades första gången hos odlad fisk i Sverige år 1985. Infekterade fiskodlingar har påträffats inom Blekinge, Kalmar, Östergötlands och Norrbottens län. Sjukdomen har således i dag en spridning bland odlad laxfisk, och det kan inte uteslutas att BKD förekommer bland viltlevande fisk. Vi känner inte till alla smittvägar för sjukdomen. Mot bl.a. denna bakgrund bedömer våra expertmyndigheter att förutsättningarna i dag är mindre goda för att genom åtgärder som föreskrivs i epizootilagen kunna utrota BKD i Sverige. Lantbruksstyrelsen har inte bedömt att epizootilagen under nuvarande förhållanden skall gälla sjukdomen BKD. Jag delar lantbruksstyrelsens bedömning. Sjukdomen BKD kan bekämpas genom olika saneringsåtgärder när den påvisas i odlingar. Däremot har vi ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna utrota den. Det är därför särskilt angeläget att få uppgifter om sjukdomens spridning i landet och att förbättra diagnostiseringen av BKD. Inom statens veterinärmedicinska anstalt pågår forskning som syftar bl.a. till att förbättra diagnostiseringen av sjukdomen. Enligt lantbruksstyrelsens föreskrifter till veterinärinstruktionen är BKD sedan april 1986 en anmälningspliktig djursjukdom. Det innebär att vi får en kartläggning av sjukdomens utbredning i Sverige.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, men innehållet i detsamma är inte alls tillfredsställande. BKD, eller bakteriell njurinflammation, är en mycket smittsam fisksjukdom, men då den inte omfattas av epizootilagens bestämmelser kan sjukdomen inte bekämpas på det mest effektiva sättet. Det rör sig om en kronisk fisksjukdom med mycket lång inkubationstid. Smittan överförs till vild fisk, och man kan ställa frågan: Hur lång tid kan smittämnet leva kvar bland vild fisk? Experter på området anser att smittämnet kan leva kvar i tiotals år. Man kan vidare fråga: På vilket avstånd kan smittan spridas? Enligt den källa jag hänvisat till lär det röra sig om flera mil, vattenvägen. Ingen antibiotika hjälper mot BKD. Inget vaccin finns mot BKD. Detta är, som vi ser det, oerhört allvarligt. Smittan kan spridas från kasseodlad fisk till vildfisk och tillbaka till kasseodlad fisk igen. Riskerna är mycket stora att smittan kommer in i smoltodlingarna — laxuppfödningsanstalterna — och om så blir fallet kan vi riskera att det snart är slut på våra fina laxstammar i Östersjön. Spridning av den här sjukdomen sker även genom rommen, och man har konstaterat att bakterierna finns också inuti cellerna, vilket innebär att sjukdomen är oerhört svårbehandlad. Det underströk också jordbruksministern i sitt svar. Alla tänkbara åtgärder måste således vidtas. Vid förekomst av BKD hos utplanterad laxsmolt räknar forskarna med återfångster om ca 10 Jo av den normala återfångsten, dvs. man förlorar 90 90. Jag anser det alltså litet släpphänt, herr talman, att denna sjukdom inte omfattas av epizootilagen.
Herr talman! Jag håller med Karl-Anders Petersson om att situationen inte är tillfredsställande. Men jag håller sannerligen inte med om att det är fråga om släpphänthet när vi inte vidtar åtgärden att inrymma denna sjukdom under epizootilagen — en åtgärd som har ett annat syfte än det som Karl-Anders Petersson vill uppnå. Vi har svårt att diagnostisera sjukdomen. Det är mycket allvarligt. Man känner till för litet om dess spridning och om smittvägarna för att kunna bekämpa den effektivt eller helst utrota den — vilket naturligtvis vore önskvärt. De utredningar som hittills har gjorts visar att hanteringen av fisken och vattenomsättningen har en viss betydelse. Den forskning som bedrivs i Sverige och internationellt syftar naturligtvis till att ge en ökad kunskap, så att sjukdomen verkligen skall kunna bekämpas effektivt. Här liksom på andra områden gäller det att finna rätt medel för att nå målet. Myndigheterna har inte bedömt att den väg som Karl-Anders Petersson har föreslagit är den bästa för att nå det mål som vi självfallet är överens om. En sjukdom som sprids utan att vi kan diagnostisera den, det är något mycket allvarligt.
Herr talman! Det är möjligt att det finns svårigheter att använda epizootilagen i detta sammanhang, men om man inte kan göra det tror jag att enda utvägen är att helt utesluta sjöbaserade odlingar av laxfisk. Då får man sannolikt flytta odlingarna upp på land och i fortsättningen begränsa sig till landbaserade odlingar av laxfisk.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om regeringen i fortsättningen avser att tillämpa en gentemot avverkarna generös tolkning av riskdagsbeslutet om de fjällnära skogarna. Frågan om avverkning i områden som betecknas som fjällnära prövas av skogsvårdsstyrelsen enligt 19 § skogsvårdslagen samt med stöd av de föreskrifter och allmänna råd som skogsstyrelsen har utfärdat. Riksdagens krav att stor återhållsamhet skall iakttas med bedrivande av skogsbruk i fjällnära skogar kommer till uttryck i dessa föreskrifter och råd genom ändringar som gjordes år 1986. Denna återhållsamhet präglar de beslut som har fattats under senare tid. Enligt min mening är det viktigt att skogsägarna och myndigheterna i fortsättningen noga följer föreskrifterna i sin planering av avverkningarna så att den av riksdagen förordade hänsynen till andra intressen tas.

Herr talman! ”Denna återhållsamhet präglar de beslut som har fattats under senare tid”, säger statsrådet. När riksdagen tog beslutet om de fjällnära skogarna var det ett enigt beslut, men från folkpartiet tillfogade vi en reservation enligt vilken vi ville ha fram ett säkerställande program. Nu arbetas det med programmen om de fjällnära skogarna, men tydligen är det arbetet inte klart, och jag skulle gärna vilja veta när sammanställningen skall bli klar. Den oro som vi kände berodde på att vi trodde att bevarandeintressena skulle få en svag ställning. Ibland gick kommunerna emot — de kanske hade ett tryck på sig av arbetsmarknadsskäl. Ibland kunde länsstyrelsen gå emot. Därför är det beslut som jag har som referens i denna fråga mycket intressant. Där finns en enstämmig opinion. Älvdalens kommun vill gå emot, samebyn vill gå emot och länsstyrelsen vill gå emot. På den andra sidan står — sedan besvären bifallits — statsrådet Hellström och skogsvårdsstyrelsen. Det är detta som gör att beslutet kan bli prejudicerande. Vilka är det som har sagt sitt i frågan? Jo, det är just de som skall bevaka de krav på återhållsamhet som fanns i riksdagens betänkande, nämligen länsstyrelsen och naturvårdsenheten inom denna. Men statsrådet har ställt sig på samma sida som det bolag som i det här fallet vill avverka skog. Forskare står på båda sidor, men klart är att man vill beskoga områden som ligger betydligt högre än vad domänverket går upp i. Därför är det viktigt att få klarlagt om det i fortsättningen skall bli denna typ av ställningstaganden när det gäller de fjällnära skogarna. Är det beslut som tagits prejudicerande för framtiden?
Herr talman! Jag kan inte instämma i Lars Ernestams beskrivning av hanteringen av det enskilda ärende han refererar till. Det är direkt felaktigt att säga att regeringen skulle stå på samma sida som bolaget. Tvärtom — bolaget önskade avverka 80 hektar skog, och det var denna stora avverkning som opinionen riktades mot. I det slutliga beslut som skogsstyrelsen tog och som regeringen har biträtt vid behandlingen av ett överklagandeärende har man minskat ner yrkandet om 80 hektar till 23 hektar. Man har alltså tillåtit en väsentligt mindre avverkning än vad som från början yrkades. Det visar just att tillämpningen icke varit generös utan att man tvärtom har tagit hänsyn till naturvårdsintressena. Man har också i beslutet skrivit in begränsningar till förmån för naturvården och rennäringen. Det är alltså ett avsevärt mycket mindre område som bolaget har tillåtits avverka på än vad som hade begärts — 23 hektar jämfört med 80 hektar. Detta är sålunda inte ett bra exempel på att man skulle ha givit beslutet någon generös tolkning. Det är vidare aldrig så att beslut i sådana här ärenden är prejudicerande — man skall givetvis ta ställning till varje ärende för sig.
Herr talman! Det är i och för sig tillfredsställande att statsrådet säger att varje ärende skall bedömas för sig. Det innebär alltså att beslutet i detta ärende icke skall få vara prejudicerande. Det är riktigt att arealen har minskats, men opinionen mot en avverkning av den areal som ändå skall avverkas står kvar oförändrad — det är viktigt att framhålla i det här sammanhanget. Jag har funderat över varför statsrådet anser att man i det här sammanhanget måste gå emot naturvårdsintressena. Är det så att statsrådet bedömer de resurser som staten har till förfogande för att lösa in områden som behöver sparas som otillräckliga, och har det i så fall fått vägas in i sammanhanget? Det finns ju 500 miljoner i ackumulerade behov för just inlösen av mark. Har de frågorna fått påverka bedömningen?
Herr talman! Riksdagens beslut innebär icke ett totalstopp för avverkningi de fjällnära skogarna — det torde väl Lars Ernestam känna till. Det innebär att man skall ta stor hänsyn. Det har man gjort när man kraftigt har minskat arealen — från 80 till 23 hektar — och ställt särskilda villkor med hänsyn till naturvårdens och rennäringens intressen. De omständigheter som Lars Ernestam hänvisar till har alltså icke påverkat regeringens beslut.
Herr talman! Jag är medveten om att riksdagens beslut inte innebär något totalstopp. Men det som skiljer de här ärendena från många andra är att här har en klar opinion — kommunen, länsstyrelsen och samebyn — gått emot, och statsrådet har ändå ställt sig på samma sida som skogsbolaget. Det skiljer det här ärendet från många andra. Man går här högre upp än domänverket gör. Därför är detta ett allvarligt ingrepp som borde få prejudicerande verkan åt andra hållet. Jag är ändå tillfreds med att statsrådet säger att detta beslut inte får vara prejudicerande — skulle det bli det vore det beslut som fattats om de fjällnära skogarna inte längre mycket värt. Det är klart att vissa delar av dessa skogar måste avverkas. Vi vill ha ett säkerställandeprogram, och vi vill att inventeringen skall göras klar, men det finns tydligen inte resurser att slutföra den.

Herr talman! Mot bakgrund av att SJ för närvarande ombesörjer godstrafiken på bandelen Lesjöfors-Filipstad i kombinerad trafik lastbil-tåg har Jan Hyttring frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd så att godstrafiken återupptas. Jag har inhämtat från SJ att godstrafiken på järnväg till och från Lesjöfors har minskat markant under senare år. För att undvika merkostnader för snöröjning och för att kunna erbjuda kunderna bättre transporter träffade SJ och den ende kvarvarande trafikanten i höstas en överenskommelse om kombinerad trafik lastbil-tåg med omlastning vid Filipstad eller Daglösen. Trafikuppläggningen har visat sig fungera bra. Både SJ och trafikanten finner den ändamålsenlig och har dessutom kunnat göra besparingar. Man tänker därför fortsätta att prova den kombinerade transportlösningen. Alternativet med järnvägstransport ända fram till Lesjöfors hålls dock öppet.

Herr talman! Jag ber först få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. I svaret konstateras att godsmängden under senare år markant har minskat. Det är naturligtvis också beroende av näringslivets utveckling i den bygd som via denna järnvägssträcka skall försörjas med godstrafik. Jag vågar påstå att den här trafiklösningen inte heller innebär att man ökar godsmängden. Man kan dra vissa slutsatser av det lämnade svaret. En av dessa är att SJ har regeringens tillåtelse att helt på egen hand bedriva regionalpolitik. När riksdagen beslutade att lägga ned persontrafiken utlovades nämligen att godstrafiken på bandelen skulle bibehållas. Det löftet uppfyller man inte nu, och jag anar att det var fråga om en fint för att dämpa opinionen mot nedläggningen av persontrafiken. Jag vill också erinra om att en av Sven Hulterströms statsrådskolleger, som besökte Bergslagen i början på 1985, sagt att kommunikationerna är mycket dåliga. Svaret föranleder en principfråga. Varje år beslutar vi om ersättning till SJ för företagets bedrivande av trafik på trafiksvaga bandelar. Min fråga till kommunikationsministern är: Kan de pengarna användas hur som helst, exempelvis för att subventionera godstrafik på väg?
Herr talman! Det viktiga i detta sammanhang är att man försöker finna så förnuftiga transportlösningar som möjligt i varje särskilt fall. Här har man funnit en transportlösning som båda parter är nöjda med. Jag förstår då inte vad man förväntar sig att regeringen skall göra. Skall regeringen säga till SJ och Lesjöfors AB, som benyttar sig av denna transportlösning, att de skall försöka komma fram till en sämre lösning än den som de redan har? Det kan inte vara en rimlig utgångspunkt. Att riksdagen skulle ha haft någon bestämd mening i den riktning som Jan Hyttring angav har jag inte kunnat finna. Senast i samband med behandling en av föregående års budgetproposition underströk riksdagen tvärtom behovet av att man finner effektiva transportformer för att tillgodose näringslivets behov. Det framhölls bl.a. att detta kan vara särskilt aktuellt för trafiksvaga banor där transportstandarden är låg och styckekostnaderna orimligt höga. I sådana fall skulle man enligt vad som framhölls i propositionen och som godkändes av riksdagen försöka få till stånd kombinationstransporter med lastbil och tåg. Det är också vad som gäller just beträffande Lesjöfors. Jag undrar, Jan Hyttring, vilken transportlösning man skall ha. Skall man ha en sådan som företaget inte är betjänt av?
Herr talman! Det är klart att man just nu upplever sig vara betjänt av den här trafiklösningen. Vi har också från andra bansträckor där man har valt denna lösning erfarenhet av att företagen under en ganska kort tid får rabatterade transporter på väg. Det är nämligen vad SJ erbjuder. Men så småningom försvinner denna rabattering, och då kan situationen för de företag som transporterar sina varor på bansträckan bli en helt annan. Vi har dessutom en strävan, som jag hoppas att alla här i riksdagen och i regeringen delar, att främja näringslivet i Lesjöfors, som ju är en del av Bergslagen. Det är inte särskilt attraktivt för andra företag om de får veta att det här är den lösning som kommer att erbjudas vad gäller deras behov av godstransporter.

Herr talman! Jan Jennehag har, med hänvisning till ett förslag till avtal mellan SJ och trafikhuvudmannen i Västernorrlands län om taxan för ersättningstrafiken till Forsmo-Hoting-banan, frågat mig vad jag tänker göra för att upprätthålla transportrådets och regeringens uppfattning om biljettpriserna. Det är SJ och trafikhuvudmännen själva som bestämmer vilken taxa som skall gälla på tågen resp. för bussarna i länstrafiken. Det är också parterna själva som bestämmer om hur biljettsamarbetet skall utformas. Därmed ges förutsättningar för en riktig avvägning mellan pris och standard. Detta betyder att regeringen inte har någon anledning att ingripa i förhandlingarna iden aktuella frågan. Jag vill dock allmänt framhålla att det är angeläget med en förbättrad samordning mellan SJ:s tågtrafik och busstrafiken i länen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag noterar att kommunikationsministern inte i sak bestrider att biljettpriserna kommer att höjas. I transportrådets slutgiltiga förslag till regeringen framhölls att för långväga resor som i dag går via Forsmo-Hoting-banan den framtida taxan bör beräknas enligt kortaste resväg i dag, oberoende av vilken resväg som blir aktuell efter nedläggning av persontrafiken mellan Forsmo och Hoting. Det underströks vidare att Forsmo-Hoting-banan alltså räknas som prisbildande väg, även om persontrafiken överförs till landsvägsbuss. Jag utgår ifrån att det också var regeringens uppfattning i frågan. Nu säger kommunikationsministern att haninte vill lägga sig i förhandlingarna i den aktuella frågan. Men folk som nu drabbas av dyrare biljetter måste fråga sig: Tänker regeringen fortsättningsvis utöva något inflytande alls när det gäller trafiksituationen i Sverige och speciellt då i trafiksvaga delar av landet? De familjer som kommer att drabbas av höjda biljettpriser kommer säkerligen att ha en annan uppfattning än kommunikationsministern. Här är det också fråga om vad folk har för tilltro till regeringen när det avviseras nedläggning av bandelar. Man erbjuder fördelar för att göra anrättningen smakligare, men efter någon tid är regeringen beredd att stillatigande se hur de tas bort.

Här handlar det om en förhandling mellan trafikhuvudmannen och SJ, och den typen av förhandlingar om biljettpriserna skall vi enligt de ordningar som gäller inte ingripa i från regeringens sida. Till sist vill jag säga att någon nämnvärd höjning av biljettpriserna är det såvitt jag förstår inte fråga om när det gäller den lokala trafiken, utan där kan det bli en mycket måttlig höjning. Avtalet är ju inte tecknat, så vi vet inte ännu vilka priserna blir. Däremot kanske långväga resenärer får en höjning, men det rör sig i så fall tydligen bara om sommartrafik. Så prisfrågan i sammanhanget bör inte överdrivas.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger, att det här är i första hand en fråga för den långväga trafiken. Men om skillnaderna och fördyringarna överdrivs eller inte är helt enkelt en fråga om vilka utgångspunkter man har. Jag hävdar att varje höjning av järnvägspriserna är av ondo i det här fallet, speciellt som det drabbar rabatterade priser och resor för familjer. Däremot kvarstår den del av kommunikationsministerns svar som innebär att regeringen har haft uppfattningen att det var järnvägssträckan som skulle vara prisbildande väg men att kommunikationsministern inte lägger sig i att den principen frångås.

Herr talman! Charlotte Branting har — mot bakgrund av en av Departementens tjänstemannaförening aktualiserad tvist med regeringskansliets förvaltningskontor — frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att se till att jämställdhetsarbetet fungerar också inom regeringskansliet. Jämställdhetsarbete har pågått länge i regeringskansliet. En arbetsgrupp lade år 1984 fram ett handlingsprogram för jämställdhet i regeringskansliet. Efter viss överarbetning fastställdes detta program i november 1986 av styrelsen för regeringskansliets förvaltningskontor. Programmet slår fast att det inom varje departement skall bedrivas ett målinriktat arbete för att uppnå en jämnare fördelning av kvinnor och män. Det gäller olika tjänstenivåer, i arbetsgrupper och i kommittéer. Av programmet framgår också vilka mål som gäller för jämställdhetsarbetet. Från jämställdhetssynpunkt behandlas i programmet frågor om arbetsorganisation, arbetsmiljö, rekrytering, rörlighet, utbildning och personalutveckling. Särskild uppmärksamhet skall ägnas chefslöneplanet. I syfte att stimulera kvinnor att söka chefstjänster föreslås bl.a. att särskilda kurser genomförs för kvinnliga handläggare. Regeringskansliets förvaltningskontor svarar för regeringskansliets gemensamma jämställdhetsarbete. Kontoret har som ett led i förverkligandet av handlingsprogrammet bildat en partssammansatt arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor.

Herr talman! När man hör Charlotte Branting kan man lätt få uppfattningen att det inte bedrivs något jämställdhetsarbete alls i regeringskansliet. Det blev kanske litet bättre i senare delen av hennes inlägg. Nu är det så att vi har ett program för jämställdhet i regeringskansliet, där det finns uppsatta mål för verksamheten. Vad det nu har blivit tvist om är frågan om det är skillnad på program och plan. I denna subtila diskussion, huruvida jämställdhetsarbete skall bedrivas utifrån tekniken program eller plan, har jag i nuvarande läge ingen anledning att gå in. Jag kan konstatera att de lokala tvisteförhandlingarna avslutades i denna fråga om program eller plan den 29 januari 1987. TCO-S har därefter två månader på sig att avgöra om man vill begära central tvisteförhandling hos SAV. Vi får se om man kommer att göra det. I övrigt menar jag att regeringskansliet har ett bra jämställdhetsprogram. Framtiden kommer också att visa att de mål som där ställs upp successivt kommer att förverkligas.

Herr talman! Jag vill helt kort framhålla, att kan vi vara överens om att målet att förbättra jämställdheten är det väsentliga, har jag ingen anledning att inta en annan ståndpunkt än den som Charlotte Branting redovisade. Ger man sig däremot in på en diskussion om teknik — huruvida program eller plan är det bästa — tycker jag att det blir en aning byråkratiskt. Jag vidhåller att vi har en hög ambitionsnivå i jämställdhetsarbetet på regeringskansliet. Det kommer också att visa sig att det blir ett antal viktiga förbättringar. När regeringen fick ett underlag ändrades också jämställdhetsförordningen och kommittéförordningen på så sätt att det när det gäller kommittéer och styrelser skall eftersträvas en lika könsfördelning, vilket kommer att medföra påtagliga resultat i samtliga styrelser och kommittéer i statsförvaltningen.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat finansministern om han anser att optionshandeln har något samhällsekonomiskt berättigande och om han anser att det är acceptabelt att skattemedel används för sådan spekulation. Vidare har Hans Petersson frågat finansministern vad han avser att göra för att minska de spekulativa inslagen i den svenska ekonomin. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Mitt svar på Hans Peterssons interpellation är följande. Handeln i optioner kan bl.a. ses som ett sätt att sprida risker för innehavare av värdepapper. Att eftersträva en riskspridning är i vissa fall rimligt. Sett från samhällsekonomisk synpunkt kan emellertid denna handel ge andra effekter som ännu inte är tillräckligt analyserade. Det gäller bl.a. optionshandelns inverkan på kursbildningen på aktiemarknaden. Man kan också ställa sig frågan vilken inverkan en marknad i ränteoptioner har på det allmänna ränteläget och i vad mån en sådan marknad påverkar statsmakternas möjlighet att föra en effektiv ekonomisk politik. Frågor av denna art blir särskilt aktuella när det gäller vissa slag av optioner, terminer och s.k. futures. För att få en ingående analys av dessa finansiella instrument har regeringen nyligen tillsatt en utredning som skall behandla frågor rörande bl.a. optioner. Utredningen skall kartlägga och beskriva handeln med optioner och andra liknande instrument samt bedöma denna form av handel utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. När det gäller hur skattemedel skall få användas, anser jag självfallet att risktagandet hos dem som förvaltar allmänhetens pengar bör vara litet och givetvis möjligt att bedöma. I sådan finansförvaltning skall således säkerhetsaspekterna ges en central plats. Svaret på Hans Peterssons sista fråga är att regeringen avser att fullfölja sin ekonomiska politik, som syftar till en långsiktig uthållig tillväxt med full sysselsättning och stigande levnadsstandard. Viktiga led häri är att få ned budgetunderskottet, begränsa inflationen, öka sparandet, förbättra skatte systemet och att produktiva investeringar skall ha en högre avkastning än finansiella placeringar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min interpellation är naturligtvis, även om jag inte alls har tänkt att diskutera det enskilda fallet, de stora spekulationsförluster som har gjorts genom optionsaffärer i Stockholms kommun och den starka ökningen av optionsoch terminsaffärer som av bedömare i den ekonomiska världen har sagts vara de bästa placeringarna under förra året, jämförda med andra för kapitalismen mer normala placeringar. Min uppfattning är att dessa affärer inte skapar några som helst nya värden utan är en form av spekulation i framtida förväntade värden, priser eller räntor, och i förekommande fall valutakurser. De som deltar i dessa affärer brukar tala om att dessa affärer är ett sätt att sprida risker. Det säger också statsrådet Johansson nu i sitt svar — att sprida risker eller att ta risker. För min del anser jag att denna handel är att likna vid ett slags kvitt-ellerdubbelt-spel mer än vid seriösa affärer. Jag kan inte se att detta kan framställas på annat sätt än att detta är ett högt spel med både vinnare och förlorare. Handel med aktier eller värdepapper är inte spekulation nog i den moderna kapitalismen, utan det krävs nya insatser med ett högre spel med snabbare utsikter till vinster och där en stor anhopning av ekonomiska resurser samlas kring denna nya sorts affär. Jag tycker inte att detta står i överensstämmelse med den allmänna uppfattningen om vad som är normala investeringar eller — med tanke på vad som brukar anses vara vanlig börshandel — det vanliga sättet att tillföra näringslivet riskvilligt kapital och annat. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tycker jag att detta är mycket tvivelaktigt. Nu säger statsrådet i svaret att denna handel från samhällsekonomisk synpunkt sett kan ge andra effekter som ännu inte är tillräckligt analyserade. Därefter nämns optionshandelns inverkan på kursbildningen på aktiemarknaden och ränteoptionernas påverkan på det allmänna ränteläget. Bakom dessa försiktiga ord finns naturligtvis kunskapen om och oron för att detta skall utvecklas på ett sätt som inte är önskvärt. Jag har även tidigare noterat att Bengt K. Å. Johansson har uttalat sig mycket tveksamt angående optionshandeln. Mot denna bakgrund anser jag att det finns en motsättning i svaret. Jag frågade om det är rimligt att samhällets pengar, eller skattepengar, kan användas för sådan här spekulation, och jag gjorde det därför att jag tycker att det skulle vara intressant att höra hur man ser på detta i en vidare mening. Motsättningen består i att statsrådet i början säger att optionshandel kan vara ett sätt att sprida risker som kan vara rimligt. Men senare i svaret, med anledning av min fråga om man skall använda allmänhetens pengar, säger han att risktagandet då bör vara litet och att säkerhetsaspekterna bör ges en central plats. Jag kan inte tolka det här på något annat sätt än att det ändå råder en så pass stor osäkerhet att man inte bör spekulera med skattemedel på optionsmarknaden. Jag tycker att man går litet som katten kring ett hett grötfat och inte riktigt vågar ge sig på detta eller uttala en klar tanke om dessa nya spekulativa inslag, vilket ju är litet sorgligt. För min del tar jag avstånd från denna spekulationshandel, och jag vill gärna begränsa densamma. Om man från näringslivet drar de likvida medel som har samlats där på grund av att man under en lång tid har fört en lönenedpressande politik och gynnat vinstutvecklingen i bolagen, skall man naturligtvis dra undan en del av de medel som används i denna spekulation. Man kan inte komma ifrån att orsaken till att detta ökar så kraftigt just nu måste vara tillgången på kapital som kan satsas på detta vis. Även om jag är motståndare till kapitalismen och många av dess inbyggda funktioner, kan jag ändå se en mycket klar skillnad mellan att köpa en aktie som är en direkt investering i produktionen och en optionsrätt på aktier som bygger på förväntade framtida värden och där man sedan snabbt måste omsätta aktien igen för att tillgodogöra sig den vinst man har gjort på sina framtidsgissningar. Mot bakgrund av denna m tsättning som finns i svaret där man alltså anser dels att detta är ett sätt att sprida risker, dels att man nog skall vara försiktig när det gäller samhällets pengar, så skulle jag vilja fråga rakt på sak: Anser statsrådet att det är helt i sin ordning att handla med skattemedel på optionsmarknaden? Det kan inte både röra sig om riskspridning, dvs. något bra, och om något som är tvivelaktigt från säkerhetssynpunkt. Den motsättningen måste redas ut.

Herr talman! Jag har inte blandat ihop dessa saker. I mitt svar resonerade jag först kring frågan om optionshandeln som sådan. Denna har ett mycket stort spridningsområde och kan ses som ett sätt att sprida risker för innehavare av värdepapper som kan vara helt legitimt. Någon tar en risk och någon annan förlorar, eller tar en motrisk. Kvitt eller dubbelt är det nog inte riktigt fråga om. Detta är inte detsamma som att jag skulle tycka att samhällets pengar skall användas i någon typ av spekulativ verksamhet. Det som har hänt i en kommun i landet är att stora förluster har skett på grund av olika typer av transaktioner där man har gjort åtaganden om köp och försäljning. Frågan är sedan i vilken utsträckning kommunen skulle ha behov av en sådan riskspridning. Alldeles uppenbart finns det i det här fallet inte alls någon sådan koppling som kan motivera den typen av stora transaktioner. I den kommunala kompetensen ligger att rent vinstgivande verksamhet och spekulativa företag inte skall förekomma — det faller utanför den kommunala kompetensen. I de riktlinjer som man har gått ut med från Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har man tagit upp placering av likvida medel. Det framhålls att säkerhetsaspekten måste ges en central plats när man hanterar kommunala medel. Det är ju allmänhetens pengar som det är fråga om. Oviljan att ta risker är och bör vara mycket stor i den kommunala finansförvaltningen, har det uttryckts i dessa riktlinjer. På den punkten har jag inte någon som helst annan mening, och jag tycker inte heller att det finns anledning att blanda samman det ena med det andra.

Herr talman! Som jag sade förut vill inte heller jag diskutera det enskilda fallet — jag är inte tillräckligt insatt i vad som har hänt — utan det får diskuteras internt i Stockholms kommun. Men jag menar att det här fallet ändå visar vad det är fråga om. Uppenbarligen behöver man inte på den här marknaden ha tillgång till alla de medel som man spekulerar med, utan det handlar om ett förtroende, att man har en stor garant i ryggen. Då får man möjlighet att handla på det här viset och kan sedan, när optionerna så att säga faller ut, göra en kvittning så att man så småningom står där med stora vinster, trots att man kanske egentligen inte har satsat någonting alls annat än en slug bedömning av framtida utveckling av olika värden, räntor osv. Statsrådet säger att kommunala medel naturligtvis inte bör användas så här, eftersom det är allmänhetens pengar. Jag skulle vilja säga: Jag tycker inte alls att spekulation på det här sättet skall förekomma. Det finns ju oerhört gott om pengar i dagens samhälle. Det har samlats enorma rikedomar på ett litet fåtal händer. Detta visas inte minst genom TCO:s i dag framlagda undersökning av hur politiken fallit ut och hur fördelningen har blivit. Jag menar att också dessa pengar på sätt och vis är allmänhetens pengar. De är ju resultatet av den tredje vägens politik, med löneåtstramningar och stora vinster i bolagen som man medvetet velat få fram. Det har samlats enorma likviditeter som används på den här marknaden i stället för att investeras på vanligt produktivt sätt. Hade man gett ut aktier, nyemitterat, omsatt de här pengarna eller genom en förståndig politik som jag tycker borde föras dragit in likvida medel och investerat i regionalpolitiken, i ny sysselsättning, i svaga branscher och för jobb och utveckling, då skulle man kunna säga: Detta var ju en bra användning av de pengar som ändå har tjänats ihop. Men nu används dessa pengar för spekulation, och detta spekulativa inslag kommer naturligtvis att öka om inte regeringen gör någonting åt det. Det vore intressant att få en ytterligare bakgrund till vad som har gjort att man ändå skall utreda det hela. Jag tycker att Bengt K. Å. Johansson är alltför försiktig och tassande i svaret. Det vore väl bra om han kunde säga rent ut: Vi är ganska förtvivlade över att den här hanteringen ökar så snabbt, vi tycker att de här spekulativa inslagen bör dämpas, och vi håller på att fundera över hur vi skall kunna åstadkomma det. Jag tycker att Bengt K. Å. Johansson är alldeles för vag i sina besked.

Herr talman! Jag tycker det är fel, Hans Petersson, att se den optionshandel som har skett i Stockholms kommuns namn som ett uttryck för läget på hela marknaden. En princip bakom all handel med värdepapper är just att ” man skall ha tillgång till de medel som man placerar, ett förhållande som uppenbarligen inte riktigt har gällt i det här fallet. Det pågår en utredning av ärendet, och jag vill inte heller ge mig in på den, men jag vill betona att det är nödvändigt att ha sådana principer som jag nämnt som grund för all optionshandel. Det utredningsuppdrag som vi har initierat omfattar såväl formerna för denna handel som de lagstiftningsmässiga grunderna, liksom också det samhällsekonomiska perspektivet. Jag kan inte se att det finns skäl att uppfatta detta som att uppdraget skulle vara behäftat med några begränsningar eller vara vagt. Som jag angav i mitt interpellationssvar har den tredje vägens politik just till syfte, Hans Petersson, att åstadkomma en långsiktig förstärkning av den svenska ekonomin. Vi skall fullfölja en politik som ger ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och stigande levandsstandard. Däri ingår att begränsa inflationen, ändra skattesystemet och annat. Att vi har en hög likviditet i den svenska ekonomin har inte minst samband med att vi under en period av den ekonomiska historien som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden inte hade kontroll över budgetutvecklingen. Det är detta som vi fortfarande ser en del effekter av, när företag och andra spekulerar.

Herr talman! Det är riktigt som statsrådet säger, att en del av likviditeten har sin grund i att man tvingats ta stora lån för den gemensamma sektorns drift. Genom de räntevinster som då sker överförs naturligtvis medel i motsvarande grad till de privata kapitalister som lånat ut pengar till denna sektor. Men man kan inte undandra regeringen ansvaret för effekterna av den tredje vägens politik, som ju har inriktats på att i den internationella konkurrensens namn pressa ner lönerna. En motsvarande vinstökning har skett, och att man hos kapitalet har kunnat samla i ladorna är alldeles klart. Också socialdemokratin får i det läget ta ansvar för hur dessa pengar nu används. Jag vill bara erinra om Rune Molins artikel i Dagens Nyheter häromveckan, där han pekade på just utlandsinvesteringarna. Vi har ställt oss bakom den tredje vägens politik, därför att vi trodde att det skulle bli produktiva investeringar när vi nu samlade ihop så mycket pengar åt kapitalet, sade Rune Molin. Han redovisade att 35 miljarder hade investerats utomlands, vilket motsvarar värdet av Volvos och Saabs sammantagna aktiestock. Av den proposition som nu ligger på riksdagens bord kan jag konstatera att nyemissionerna, alltså tillskottet av riskvilligt kapital på den svenska marknaden, beräknas bli 4 miljarder. Det är alltså fråga om rätt stora skillnader. Det här är också ett uttryck för att det finns enormt mycket pengar. Statsrådet säger att han inte vill diskutera Stockholmsaffärerna, och inte heller jag vill gå in i detalj på dem, men de har ändå ställt den här frågan i blixtbelysning och visar vad det egentligen handlar om: man kan spekulera t.o.m. utan att ha de reala medlen till hands. Jag tror inte att just detta förhållande i Stockholms kommun är någon engångsföreteelse. Det finns säkert väl betrodda finanskometer med storföretag eller andra garanter bakom sig som agerar på motsvarande sätt på optionsmarknaden. Vi skall inte glömma resultatet av uppvärderingen av Fermenta och vad som ligger bakom den. Det kommer nog fler liknande smällar på optionsmarknaden, eftersom verksamheten inte alls skapar någon egentlig tillväxt eller några reala resurser. Det handlar ju bara om spekulation i förväntade värden, och man driver upp kurserna för varandra. Jag menar att detta är allvarliga inslag i den svenska ekonomin som måste motarbetas.
Herr talman! Handel innebär byte av vissa tillgångar. Man kan också byta och handla med värdepapper. Jag tycker inte att man rent allmänt kan utdöma den typen av handel. Sedan kan man ha — och det har jag — vissa synpunkter på i vilken utsträckning olika slag av s.k. instrument är samhällsekonomiskt nyttiga, men det är inte riktigt detsamma som att de skall förbjudas. Den tredje vägens politik syftar till att åstadkomma reala investeringar och reala löner, Hans Petersson. Det har vi också fått de senaste åren. Det är ett uttryck för att vi har lyckats.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat finansministern vilka åtgärder han tänker vidta i syfte att slå vakt om att löntagarfondernas verksamhet kan fullföljas enligt i demokratisk ordning fattade beslut. Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder mot sådana personer som har hotat och trakasserat fondanhängare och fondmotståndare. Gunnar Hökmark, slutligen, har frågat statsministern om regeringen avser att vidta någon åtgärd med anledning av att företrädare för regeringen enligt artiklar i tidningen Dagens Nyheter skulle ha givit uttryck för ett visst synsätt beträffande motståndare till löntagarfonderna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Bengt Silfverstrands fråga. Statsministern har överlämnat åt mig att svara på frågan ställd av Gunnar Hökmark. Mitt svar på Bengt Silfverstrands fråga är följande. Löntagarfonderna har tillkommit i demokratisk ordning efter beslut av Sveriges riksdag. Att genom hot och ekonomiska påtryckningar förmå personer och företag att avstå från affärsförbindelser med löntagarfonderna vittnar enligt min mening om ett förakt för de demokratiska värderingar som vårt svenska samhälle vilar på. Jag instämmer med Svenska Handelsbankens = Prot. 1986 7: 7: ; 8 å É löntagarfonderna företrädare att kraftfullt ta avstånd från metoder av denna art. I den mån rent kriminella metoder har använts utgår jag från att polis eller åklagare ombesörjer den utredning som är nödvändig. En av intentionerna med lagstiftningen om löntagarfonder är att förbättra riskkapitalförsörjningen för mindre och medelstora företag. Kan inte dessa intentioner upprätthållas på grund av olika bojkottaktioner har enligt min mening en mycket allvarlig situation uppstått. Hotas småföretagens riskkapitalförsörjning genom dessa aktioner kan det sättas i fråga om inte påtryckningarna står i strid med den konkurrensrättsliga lagstiftningen. Jag förutsätter att näringsfrihetsombudsmannen noga följer utvecklingen och att han kommer att vidta de åtgärder som kan bli erforderliga. Vad jag nu sagt är svar också på Sten Anderssons i Malmö interpellation. Jag vill dock understryka att vad jag nyss har sagt om demokratiska medel i den politiska debatten självfallet gäller alla dem som deltar i denna. På Gunnar Hökmarks fråga är mitt svar nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på min fråga. Det är ett mycket klargörande svar, och jag tycker det är viktigt att man från regeringens sida gör denna klara och tydliga markering mot krafter i vårt samhälle vilka uppenbarligen inte skyr några medel för att undergräva i demokratisk ordning fattade beslut. Det är nu drygt tre år sedan Sveriges riksdag fattade beslut om att införa löntagarfonder. Beslutet tillkom efter en mycket långvarig demokratisk process och efter en nästan exempellös kampanj från fondmotståndarnas sida. Löntagarfonder, sade man, utgjorde ett hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle. Taggtråd skulle omgärda Sverige om vi fick fonder. Från ljuset falla vi mot mörker, skanderade antifondgeneralerna. De som inte på samma sätt kunde entusiasmeras och väckas för fondmotståndets politiska signaler gavs mer eller mindre rundhänt tilltagna dusörer för att sprida sitt budskap också i svenska folkets sommarhagar, platser som normalt brukar betraktas som frizoner för politisk verksamhet. Badstränderna invaderades av små najader med antifondmärken på särskilt exponerade kroppsdelar. Men svenska folket lät sig inte skrämmas. 1982 års val, som av den samlade borgerligheten proklamerades som en folkomröstning om fonderna, återgav svenska folket dess socialdemokratiska regering. De löntagarfonder som efter denna långa demokratiska process slutligen infördes kan ses som en reform i typisk socialdemokratisk och reformistisk anda. Biträdande arkitekt till dess utformning var t.o.m. det folkparti som emellertid efter de ekonomiska makthavarnas beslut att gå till storms mot fonderna nästan över en natt bytte sida och blev fondmotståndare. Sakta men säkert har sedan fonderna arbetat sig in på kapitalmarknaden 59 som ägarpart i stora och små företag. Processen beskrivs träffande av Villy Bergström och Lennart Låftman i Mellansvenska löntagarfonden i DN den 3 mars: ”Sakta men säkert etableras lokala anknytningar mellan löntagarfonderna och fackföreningsrörelsen liksom med lokala banker. Det är svårt att tänka sig att ett varaktigt, framgångsrikt kollektivt ägande skulle kunna växa fram på något annat sätt än detta — gradvisa förändringar och ökade insikter bland de etablerade ägargrupperna och i fackföreningsrörelsen.” Vad diskussionen nu handlar om är inte om vi skall tycka om fonderna som sådana eller inte. Det handlar inte heller om vilken syn vi skall ha på enskilda affärsuppgörelser, t.ex. huruvida vi gillar eller ogillar optionsaffärer av det ena eller andra slaget. Vad det nu är fråga om är vilken inställning man skall ha till i demokratisk ordning fattade beslut och om man stillatigande skall acceptera att enskilda företrädare för svenskt näringsliv, företagarorganisationer och kampanjorganisationer, sanktionerade och finansierade av näringslivet, ostört skall kunna uppmana till direkt kundbojkott av affärsuppgörelser träffade på marknadsekonomins grund och på affärsmässiga villkor. Vi måste ställa oss frågan: Hur ser näringslivet och borgerliga politiker på hot om organiserade bojkotter i syfte att motarbeta förverkligandet av ett riksdagsbeslut? Det är detta principfrågan gäller och ingenting annat. Klara besked på denna punkt är viktiga inte minst mot bakgrund av det förhållandet att flera borgerliga riksdagsledamöter är medlemmar i den företagarorganisation som i de mest oförblommerade ordalagen uppmanat till just kundbojkott av affärsuppgörelser med löntagarfonderna. Det är mycket allvarligt när fondmotståndare först försöker ge en vrångbild av fonderna och utmåla dem som ett hot mot demokratin, sedan skrämma inte minst småföretagare för allt samröre med fonderna och därefter legitimera odemokratiska metoder för att bekämpa detta förmenta hot mot marknadsekonomin. Detta är ingenting annat än jesuitmoral — ändamålet helgar medlen. Logik och konsekvens är det inte heller så noga med när man skall attackera fonderna. Ett av näringslivets propagandaorgan har nyligen gjort en utvärdering av fondernas verksamhet och därvidlag dragit den inte alltför sensationella slutsatsen att fonderna hittills i huvudsak agerat på börsen och gentemot de större företagen. Nyemissionsvolymen har varit liten och riskkapitalförsörjningen till de mindre företagen ganska blygsam. Ja, vad hade man egentligen väntat sig efter alla hot och påtryckningar mot dem som eventuellt funderat på att göra affärer med fonderna? Eftersom tanken bakom införandet av löntagarfonder bl.a. var att förse de mindre och medelstora företagen med riskkapital, är bojkottaktionerna utomordentligt allvarliga. Jag utgår från att regeringen kommer att ägna denna fråga stor uppmärksamhet — vilket ju också svaret från statsrådet gav en klar antydan om.

Herr talman! Jag ställde min interpellation för att fråga statsrådet vad för åtgärder han ämnar vidta mot de personer som hotar dels fondanhängare, dels fondmotståndare. Baserat på tidigare skarpa uttalanden i pressen konstaterar jag att det svar han har lämnat i dag är mycket, mycket tamt. Herr talman! Efter det att fonderna infördes för en del år sedan har Prot. 1986/87:86 fondmotståndarna förgäves försökt få i gång en debatt om fonderna och 13 mars 1987 deras verksamhet, men det har varit mycket svårt. I A-pressen, i LO-pressen RE y R : Pp Om opinionsbildning och även från statsrådens sida har man varit knäpp tyst. Jag kan förstå varför. beträffändi Det är för allt det som fonderna utlovade — man skulle t.ex. motverka AT mibetröjfande löntagarfonderna ”klippverksamheten” inom näringslivet. Men är det någon, herr talman, som har använt stora saxen, är det sannerligen löntagarfonderna. De har klippt i både kvadrat och kubik. Ett vallöfte var ju att allmänna val skulle hållas när det gäller att utse styrelseledamöter till fonderna. Det löftet har man brutit. Vad man har lovat kommer inte att genomföras. Men nu har man startat en stor propagandamaskin, och varför har man gjort det? Jo, därför att det har väckts en viss debatt beträffande en affär mellan en fond och Svenska Handelsbanken. Motståndare till löntagarfonderna har tyckt att sådana här affärer inte är bra. De anser — och det är en demokratisk rättighet för dem att anse det — att löntagarfonderna på sikt kommer att hota vårt fria näringsliv. I den här debatten har det talats om hotelser mot anställda på Svenska Handelsbanken. Här har talats om polisanmälan och polisbeskydd. Men enligt vad som har stått i pressen har ingen polisanmälan gjorts. Ingen har stått under polisbeskydd. Det här talet är alltså inte riktigt korrekt. Med tanke på olika statsrådsuttalanden kan man väl hoppas att statsråden framöver bättre kontrollerar sina uppgiftslämnare än vad som har skett i det här fallet. Statsrådet Johansson har sagt att vi måste ta itu med fondmotståndarnas odemokratiska metoder. Ett annat statsråd, Thage Peterson, har sagt att fondmotståndarna förpestar luften. Man skall inte raljera, herr talman, men jag har trott — i min naivitet — att den ibland dåliga luften i Sverige berott på utsläpp från koloch oljekraftverk inom och utom Sverige och ibland kanske på bilavgaser. Men om jag skulle ha fel — om det alltså skulle bero på fondmotståndarna — lär vi, med tanke på det massiva motstånd som fortfarande finns mot fonderna i Sverige, få leva med dålig luft i Sverige under många år framöver. Även i A-pressen och LO-pressen har det förekommit våldsamma attacker med anledning av Handelsbanksaffären. Man har t.o.m. gjort liknelser med nazistiska metoder. Det här visar, herr talman, att det inte bara är dagens svenska grundskoleungdom som ibland har dåliga kunskaper i matematik. Gårdagens skolungdom har dåliga kunskaper i historia — detta sagt med tanke på de jämförelser som har gjorts. Jag hoppas att A-pressens nyhetsjournalister inte reagerar lika långsamt som man gjort i det här fallet. Tidigare har man ju inte reagerat när det har uttalats mycket skarpa hotelser mot fondmotståndarna. År 1983 demonstrerade ungefär 100 000 personer här i Stockholm. 4 oktober-kommitténs ordförande fick byta hotell flera gånger och var tvungen att bo under antaget namn på hotell, därför att han var mordhotad. I täten för samma demonstration gick 15 säkerhetspoliser. Orsak: mordhot mot kommitténs ledamöter. Vid demonstrationer 1984 i Göteborg och Stockholm uttalades också mordhot. 61 Vid en demonstration 1985 i Jönköping övervägde polisen att avbryta demonstrationen, därför att man hade fått besked om att en prickskytt kunde finnas vid vägen för att eventuellt skjuta mot demonstrationståget. Under årens lopp har 4 oktober-kommitténs kansli fått ta emot massvis med anonyma telefonsamtal och anonyma brev. Dels har beskyllningarna där varit så att säga totalt otryckbara, dels har det handlat om direkta mordhot. Men det har icke förekommit ett ord från A-pressen eller LO-pressen eller från statsråden, trots att det här måste vara mycket mer graverande än Handelsbankshotet — som kanske inte finns i verkligheten när man väl kontrollerar det. Det sades häromdagen i ett TV-program från Bergslagen: Björn Wahlström — ordförande för Svenskt Stål — figurerade som en hängd docka i en gruvgång. Icke en reaktion från A-pressen eller LO-pressen! Om man på ett fondmotståndarkontor skulle finna en docka föreställande Feldt, herr Johansson eller Jan Wallander, skulle A-pressen sätta i gång den stora maskinen, men när fondmotståndare blir hotade är det knäpptyst i arbetarrörelsen. Man borde vara mera konsekvent. Kan statsrådet ge något exempel utöver Handelsbanken där fondmotståndare har blivit hotade? Tar statsrådet avstånd från den docka som föreställer Björn Wahlström på Svenskt Stål AB?

Herr talman! Först vill jag be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret var mycket kort — och det var bra att det var kort. När det gäller en del av svaret tycker jag mig märka att Bengt K. Å. Johansson gråter krokodiltårar, nämligen när han oroar sig för de små och medelstora företagens långsiktiga kapitalförsörjning. Herr talman! En av orsakerna till att svenska företagare — småföretagare, medelstora företagare och stora företagare — så oerhört hårt och intensivt har agerat mot löntagarfonderna är att dessa fonder är det stora hotet mot den långsiktiga kapitalbildningen i framgångsrika företag. Bengt K. Å. Johansson, som hanterar löntagarfondsfrågorna i regeringen, bör här ge ett besked om hur mycket de små och medelstora företagen har tvingats betala in till de löntagarfonder som sedan antingen har placerat pengarna på börsen eller har placerat pengarna i Ljusne Kätting och andra mindre lyckade företagsexperiment. Om Bengt K. Å. Johansson inte lämnar det beskedet här beror det på att han inte känner till det, och då faller en viktig del av argumentationen. Herr talman! Denna debatt är i långa stycken betydligt mer principiellt viktig än själva löntagarfondsfrågan i sig. Den gäller nämligen hur regeringsmakten skall agera för att slå vakt om fria människors rätt till en fri opinionsbildning. Sedan Svenska Handelsbankens direktör beslutade sig för att avstå från den hemligstämplade optionsaffären har det utbrutit en mycket beklaglig och obehaglig debatt. Ledande socialdemokratiska tidningar och ledande fackliga företrädare har i generella och svepande termer kallat fondsmotståndarna för drägg och avskum, och ord som nazister och fascister har nämnts. LO:s ordförande har t.o.m. förknippat fondmotståndet med apartheidregimen i Sydafrika. Den typen av lågvattenmärken bör varje regering, inte i handling, därför att opinionsbildningen skall vara fri, men i — Prot. 1986/87:86 attityder visa att den drar en gräns mot. Så har det emellertid inte varit i detta — 13 mars 1987 fall, herr talman. I stället har regeringens företrädare sanktionerat denna typ Om öpimonskildking av lågvattenmärken. En av statsrådets kolleger har sagt, som tidigare nämnts SR ä ä enm.m. beträffande här i kammaren i dag, att fondmotståndarna förpestar luften. Fondmotstån =. löntagarfonderna darna är den majoritet av svenska folket som vill avskaffa löntagarfonderna. Samma kollega till statsrådet har sagt att företagarna inte skall hålla på med en massa antifondmöten och antifonddemonstrationer utan hålla sig till sina företag. De skall alltså inte ägna sig åt att utöva den rätt som varje medborgare i ett demokratiskt samhälle har, nämligen fri opinionsbildning. Jag vill fråga statsrådet: Står regeringen fast vid att fondmotståndarna förpestar luften? Står regeringen fast vid att företagare inte skall ägna sig åt opinionsbildning mot löntagarfonder utan stanna hemma på företaget? Gäller det i så fall andra grupper i samhället, som löntagare och pensionärer? Det vore bra att få ett klart besked på den punkten. Detta är principiellt mycket viktiga saker och har sin särskilda, principiella klang, på grund av att regeringen har gjort ytterligare en sak. Man har i mycket svepande och generella termer försökt förknippa alla de människor som sysslar med att bilda opinion mot löntagarfonderna med kriminella aktiviteter. Det är någonting som sker i andra länder, herr talman. En regeringsmakt skall inte ägna sig åt att ifrågasätta det legitima i att bilda opinion i en fråga, oavsett om regeringsmaktens företrädare är med eller emot den opinionen. Det är fråga om ett viktigt renhållningsarbete. Regeringen har inte skött det. Men Bengt K. Å. Johansson har möjlighet att här i dag ta ett första steg i den riktningen, om han är en så pass stor person som en person i regeringsställning bör vara. Herr talman! Jag tror att regeringspartiet har underskattat djupet och bredden i det svenska fondmotståndet. Det är en majoritet av svenska folket som är emot just den kollektivisering av ägandet som Bengt Silfverstrand så entusiastiskt pläderade för. Fonderna växer, och de är ett hot mot det fria näringslivet. De som vill samarbeta med fonderna, och därigenom göra detta hot än större, har den fulla friheten att göra det. Men förneka aldrig, Bengt K. Å. Johansson, andra fria människors rätt att själva avgöra om de vill samarbeta med dem som bidrar till att hotet från fonderna blir större! Bengt K. Å. Johansson har frihet att välja vem han vill samarbeta med. Jag har den friheten. Förkasta inte den friheten som någonting odemokratiskt — för då gör ni demokratin en otjänst. Jag skulle avslutningsvis vilja repetera vad jag vill ha svar på: Hur mycket pengar har de små och medelstora företagen tvingats betala in? Står ni fast vid tidigare uttalanden? Är det på fullt allvar ni i detta fall vill döma ut opinionsbildningen som odemokratisk?

Herr talman! Överenskommelser sluter man och affärer gör man med dem man har förtroende för. Statsrådet talar i sitt svar om hot och ekonomiska påtryckningar. Om han med hot avser hot om fysiskt våld eller något sådant, är det självklart att vi alla tar avstånd från det. Men vad menar han med 63 ekonomiska påtryckningar? Visst har vem som helst rätt att säga: Jag vill inte samarbeta med dig, om du samarbetar med mina ovänner. Och flertalet företagare — de har här stöd av en majoritet av svenska folket — betraktar löntagarfonder som ovänner. Det gör de för det första för att de uppfattar att de betalningar de måste göra till dessa fonder försvagar deras företag. För det andra, och ännu viktigare, ser de löntagarfonderna som ett långsiktigt hot, inte bara mot sina egna företag, utan mot hela det samhällssystem som de tror på, vill utveckla och lämna i arv till alla svenskar. Vem är det nu, herr talman, som hotar? Ja, i dag här i kammaren är det uppenbarligen regeringen. Det är den som i statsrådet Johanssons svar hotar att bussa näringsfrihetsombudsmannen på dem som inte vill samarbeta med löntagarfonderna. Men, herr statsråd, näringsfrihet är inte bara rätten att tillverka och handla. Det är också rätten att välja med vem man vill ha affärer och med vem man vill samarbeta. Herr talman! Den som inte vill samarbeta med löntagarfonder har rätt att säga nej till sådant samarbete. Den som inte vill samarbeta med dem som väljer att samarbeta med löntagarfonder har rätt att säga nej till det också. Det ingår i näringsfriheten, och mer än så, det ingår i de demokratiska friheter vi alla har. Herr talman! Jag uppmanar statsrådet Johansson: Sluta att hota de svenska företagare som fortsätter kampen mot löntagarfonderna! Värna om medborgarrätten, den är omistlig, inte löntagarfonderna!

Herr talman! Bengt Silfverstrand talade i sitt inlägg om jesuitisk moral. Man kan verkligen tala om en sådan i de inlägg som här har förekommit. Nu är det helt plötsligt, i Hadar Cars mun, regeringen som hotar dem som tycker illa om löntagarfonderna och dem som väljer att inte samarbeta med dessa. Men det är inte det som det handlar om, utan om huruvida man skall ha rätt att organisera bojkotter och om Hadar Cars och andra genom tystnad eller genom aktivt instämmande skall ställa sig bakom olika typer av organiserade bojkotter och hot. Det är något helt annat, Hadar Cars. Det är fantastiskt att höra Gunnar Hökmark ge sig in i debatten om fondmotståndarnas metoder, som han själv uppenbarligen sympatiserar med och ger sitt stöd. Han säger att han ser de hot och påtryckningar som förekommit som uttryck för näringslivets rätt och en rätt för honom själv att framföra värderingar och bilda opinion. Han har också i en artikel sagt att det är en fråga om avtalsfrihet. Han ställer sig alltså bakom och gör sig rent av till talesman för dem som anser det acceptabelt och rimligt att i organiserade former framföra hot och bedriva utpressning. Jag tycker att det är utomordentligt allvarligt. Jag har läst den artikel som Gunnar Hökmark skrev i Svenska Dagbladet för en tid sedan. För det första ifrågasätter han där att hot har förekommit. Han ifrågasätter om de som har vittnat i pressen och dokumenterat hur de har blivit hotade över huvud taget talar sanning. Det är märkligt. Gunnar Hökmark säger också att han inte kan acceptera olaga hot. Men Gunnar Hökmark kan tydligen acceptera hot och påtryckningar av det slag som har förekommit, bara de inte har förbjudits i lag. Gunnar Hökmark säger vidare i artikeln att löntagarfonderna har tillkom = Prot. 1986/87:86 mit i strid med en majoritet av svenska folket. Han underkänner alltså den — 13 mars 1987 demokratiska karaktären av beslut som har fattats av Sveriges riksdag, där han själv är representant. Det är utomordentligt anmärkningsvärt. Han vänder också bannstrålen mot Handelsbankens ledning, som fallit undan för hotet — som då förstås möjligen inte har förekommit. Det är inte de som hetsat som anklagas utan offren, det är de som inte har kommit undan klappjakten, som har felat. Vad skall man säga, herr talman, om en sådan moral, om den inte är jesuitisk? Sten Andersson i Malmö ställer sig bakom myten att Jan Wallander, Bo Dahlgren och andra när de har vittnat i pressen och i andra sammanhang kanske inte har talat sanning. I stället för att ta avstånd från denna mytbildning, som varje ärlig människa bör göra, säger Sten Andersson tvärtom att regeringen borde bättre kontrollera sina uppgiftslämnare. Vi läser liksom andra vad som står i tidningarna. Jag ifrågasätter inte att Jan Wallander är en vittnesgill person, men det gör Sten Andersson och Gunnar Hökmark. Det stinker om den här affären — det kan vi väl vara ense om, Sten Andersson i Malmö. Det är inte socialdemokraterna eller A-pressen som har försökt att bygga upp någon sorts kampanj. Fondmotståndare som försökt att få i gång en debatt har nu, säger Sten Andersson, äntligen lyckats. Ja, det kan man säga, men de som har fört debatten är i första hand fondmotståndare. Det är de som har hotat och de som har utsatts för hot. Vi hade aldrig blandat oss i den debatten, om det inte varit så att detta är en mycket allvarlig historia. Dels, Gunnar Hökmark, när det gäller småföretagens kapitalförsörjning, dels också därför att den berör demokratins funktionssätt. Jan Wallander skriver i tidningen att man inom näringslivet alltid varit mycket angelägen om att ge utrymme för affärer enligt affärsmässiga principer. Man har värnat om principen att i naturligt eget intresse träffa avtal och inte tillåta ekonomiska påtryckningar i politiskt syfte. När han drar paralleller med vad som hände under McCarthy-perioden i USA och längre tillbaka i Tyskland och Italien, är detta ett uttryck för hur starkt han har reagerat och hur djupt han känner i den här affären.

Herr talman! Jag tycker det är viktigt att vi har klart för oss upprinnelsen till den diskussion vi nu för och inte försöker hålla flera bollar i luften samtidigt; syftena med de borgerliga frågeställarnas inlägg här har ju varit andra.

I den här debatten får vi nu 65 höra att man skall få göra affärer med vilka man vill. Detta är en självklarhet.

Det är en väsentlig skillnad om man drar sig ur en affärsuppgörelse på grund av att man inte vill fullfölja den eller om man inte vågar göra det på grund av omständigheterna. Anständigheten och hederligheten kräver att vi diskuterar sakfrågan: Varför drogs hela denna affär i gång? Varför fick vi en diskussion om i riksdagen i demokratisk ordning fattade beslut, som man sedan försöker urholka och upphäva genom att inte respektera de regler som gäller på marknaden? Vi har t.o.m. ett utslag i aktiemarknadsnämnden som visar att Handelsbanksaffären gjordes på marknadsmässiga grunder och alltså från ekonomisk synpunkt var bra för de människor i Handelsbanken som ville göra den. Till sist vill jag göra ett konstaterande när det gäller näringsfriheten, som också har dragits in i sammanhanget. Efter de här, delvis framgångsrika, försöken till kundbojkott från etablerade företagsorganisationers sida måste man fråga: Är villkoren för att kunna göra affärer i Sverige i dag verkligen att man måste avsvära sig allt samröre med löntagarfonderna? Den frågan tycker jag de borgerliga kritikerna borde besvara.

Herr talman! Det ganska milda och ljumma svar som statsrådet presenterade för oss och det faktum att temperaturen hade höjts åtskilliga grader i repliken får mig att tänka på det gamla rådet: När argumenten är dåliga, höj rösten! Det imponerar inte i riksdagen 1987, herr statsråd. Varför har vi då ifrågasatt detta med hot? Med stort buller och bång slår man upp att någon i ledningen för Svenska Handelsbanken blivit hotad. Det hade gjorts polisanmälan, och de berörda personerna hade fått polisbeskydd. När man började plocka av den här julgranen försvann polisanmälan, och det var inte längre fråga om något polisbeskydd. Statsrådet får ursäkta om vi inte sätter den allra största tilltro till det hotet. Jag tycker att det har klätt av sig självt. Jag bad statsrådet att nämna några exempel på andra eventuella hot som uttalats mot dem som tänkt göra affärer med löntagarfonderna. Jag bad honom också att ta avstånd från dockan föreställande Björn Wahlström som hängde i en gruvgång i Bergslagen. Icke ett ord, icke ett kommatecken fick jag till svar. Statsrådet tar återigen upp Wallander och Handelsbanken och säger att denne har uttryckt att detta tillvägagångssätt kan uppfattas som nazistiska metoder. Det är var människas rätt att tycka att en sak får en viss utformning. Men hela A-pressen och LO-pressen behöver inte med naturnödvändighet kasta sig över detta för att en person säger att någon eller några agerar nazistiskt. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag inte har fått ett ord till svar på den centrala frågan i mitt inlägg. Varför, herr statsråd, var ni så tysta? Varför var A-pressen och LO-pressen så tysta vid de många bevisade hot som Prot. 1986/87:86 förekommit mot fondmotståndare? Är det så att ni accepterar hot mot 13 mars 1987 fondmotståndare, men att ni när det gäller tänkbara hot mot fondanhängare

Herr talman! Jag kan inte annat än tycka att det är litet lustigt, att när Bengt K. Å. Johansson uttalar sig mycket patetiskt och ömmande om de små och medelstora företagens kapitalförsörjning, är det i samband med en debatt som gäller hemligstämplade optionsaffärer med ett antal direktörer i Handelsbanken. Vitsen med fonderna var väl inte att man skulle trygga kapitalförsörjningen för ett antal direktörer i Handelsbanken? Det hade varit en poäng i Bengt K. Å. Johanssons inlägg och för den fortsatta debatten här i riksdagen om han hade bemödat sig om att svara på de frågor som jag ställde i stället för att addera nya skällsord av typen jesuitisk moral till debatten. Jag tog det inte direkt ad notam när Bengt Silfverstrand hävde det ur sig. Det förvånade mig inte så mycket. Men jag tycker att det blir tråkigare när statsrådet gör det. Varför inte svara på frågan om hur mycket pengar de små och medelstora företagarna har fått betala till löntagarfonderna i stället för att i andra lägen bekymra sig om deras kapitalförsörjning? Varför inte svara på den frågan jag ställde, om det är regeringens uppfattning att fondmotståndarna förpestar luften och att företagarna inte bör ägna sig åt antifondmöten och opinionsbildning mot löntagarfonderna? Varför inte svara på frågan om statsrådet menar allvar när han ifrågasätter fria medborgares rätt att själva välja samarbetspartner? Herr talman! Detta är frågor som är principiellt viktiga och som man möjligtvis kan slingra sig förbi genom att häva ur sig olika anklagelser. Det obehagliga i hela denna affär är att Bengt K. Å. Johansson och andra utgår från vad som har skett i de allra värsta utmarkerna av olagliga aktiviteter — t.ex. telefonterror och liknande som alla i ett demokratiskt rättssamhälle utan vidare kan fördöma — och så att säga klistrar dessa handlingar på fondmotståndarna, precis som om vi skulle klistra på socialdemokratin vad någon annan galning gör i form av telefonterror och fördöma den för det. Det är ovärdigt och det är oetiskt att föra debatten på det viset. Det är farligt att förknippa fri opinionsbildning med kriminalitet. Jag tycker att Bengt K. Å. Johanssonii sin iver att debattera ändå borde kunna ha den respekten för sina meningsmotståndare att han inte i generella termer bedömer deras agerande som kriminellt eller som olika typer av hot och utpressning. Precisera gärna dessa anklagelser, men fördöm inte fondmotståndarna generellt! Slutligen skulle jag vilja upprepa: Ge ett svar på dessa frågor, innan denna debattrunda tar slut! Ge ett svar på frågan varför ni inte är beredda att utreda t.ex. de hemliga optionsaffärerna.

Herr talman! Visst har företagare rätt att säga nej till ett samarbete med löntagarfonder. Statsrådet kallar det för bojkott. Får jag fråga statsrådet: Förvägrar han företagarna rätten att välja med vem de vill samarbeta? 67 Visst har väl företagarna rätten att gemensamt ta avstånd från samarbete med dem som vill hjälpa löntagarfonderna att öka sitt inflytande i det svenska samhället. Vad anser statsrådet: Har de den rätten i dag? Vill statsrådet beröva dem den rätten i framtiden? Det är uppenbart, herr talman, att statsrådet hotar. Han vill varna företagare för att utöva sina rättigheter, de rättigheter som alla andra medborgare i vårt samhälle har. Aktar sig inte företagarna för att använda sina medborgerliga rättigheter vill statsrådet bussa näringsfrihetsombudsmannen på dem. Det är inte ett dolt hot, utan det är ett öppet hot från regeringens sida — ett maktens oförställda hot. Det hotet, herr talman, visar hur väsentligt det är att maktkoncentrationen inte får växa sig starkare. Det visar hur viktigt det är att motståndet mot löntagarfonderna går vidare.

Herr talman! Hadar Cars frågar om jag förvägrar företagare rätten att inte samarbeta med löntagarfonderna. Inte alls! Det är inte det frågan gäller. Hadar Cars visar vilken svag sak han försvarar när han för över diskussionen på det planet. Vad det gäller är om Hadar Cars ställer sig bakom organiserade bojkotter, något som jag menar är ett hot mot näringsfriheten. Så pass mycket vet Hadar Cars om näringsfriheten att olika typer av köpbojkott och säljbojkott både kan strida mot näringsfriheten och naturligtvis kan vara ett hot mot den enskilde. Jag måste säga att jag är mycket besviken på Hadar Cars, som inte vill kosta på sig att ta avstånd från den här typen av åtgärder och hot. Sten Andersson i Malmö ger sig, typiskt nog, in på en diskussion huruvida det har ingivits någon formell polisanmälan eller inte. Det är för Sten Andersson det viktiga i den här frågan, och det är mycket märkligt.

Så för Sten Andersson i Malmö in frågan varför jag inte tar avstånd från detta med dockan som hängde i gruvgången. Självfallet tar jag avstånd från den saken. Men det här är ett sätt att föra diskussionen på avvägar — genom att blanda in sådant som jag alltid har tagit avstånd från. Givetvis tar jag avstånd också från hot som riktas mot dem som är fondmotståndare. Men vad det nu handlar om är ju huruvida Sten Andersson och Gunnar Hökmark och Hadar Cars kan kosta på sig att ta avstånd inte från dem som hotar fondanhängare, utan från dem som utsätter fondmotståndare för hot och bojkott. Men inte ens detta kan de kosta på sig att ta avstånd från. Enligt Gunnar Hökmarks vokabulär måste det vara fråga om olaga hot. Jag vill återigen säga till Gunnar Hökmark att jag finner det uppseendeväckande att man gör det till en fråga om yttrandefrihet huruvida man skall ställa sig bakom eller ta avstånd från olika typer av organiserade hot och bojkotter. När Företagareförbundet öppet träder fram och i brev och tidningsartiklar säger att det här är inte en fråga där landets tiotusentals småföretagare stillatigande accepterar att några representanter för storföre = Prot. 1986/87:86 tagen av kortsiktigt egenintresse river upp den gemensamma fronten mot — 13 mars 1987 fonderna och sedan även stimulerar fram olika slags åtgärder, så är det hot. fu TE Om opinionsbildning Då bör alla som vill värna både om näringsfriheten och om demokratin ta = Ez enm.m. beträffande avstånd från sådana åtgärder. löntagarfonderna Gunnar Hökmark försöker hela tiden föra över diskussionen till att gälla löntagarfonderna. Det gäller inte löntagarfonderna den här gången. Vi kan ha många debatter om löntagarfonderna — de finns — men det handlar om huruvida man skall upprätthålla demokratiska principer när man tar ställning. Var och en har sin uppfattning. Det finns en fri opinionsbildning. Sedan är frågan om detta skall leda över till att man organiserar bojkotter och hot och — märk väl — om inte representanter för Sveriges riksdag och för näringslivet kan kosta på sig att ta avstånd från den typen av påtryckningar.

Herr talman! Förvägrar man företagare rätten att välja affärspartner? Så formulerades en fråga som jag tycker är något märklig. Men då finns det ju skäl att slå fast följande. Handelsbankens anställda valde av fri vilja Trefond Invest som affärspartner. Där fanns det fria valet. Man ansåg att detta var en bra affär ekonomiskt sett — man ville göra affären, oavsett vad man som person tyckte om löntagarfonderna som sådana. Det var först i det läge då man via telefonsamtal och via olika slags brev hotades som man lät affären bero; den blev aldrig av. I en skrivelse som Företagareförbundet riktat till bankens styrelse och bolagsstämma står det uttryckligen att om man skulle välja solidarisera sig med affären kan en organiserad kundbojkott bli ett vapen när det gäller företaget. Klarare kan det inte sägas. Man nöjer sig inte med den mycket berättigade politiska kampen och det politiska motståndet mot fonderna. Är man emot löntagarfonderna — det blir ett klart svar — skall man givetvis plädera för den uppfattningen. Det går en rågång mellan politik och affärer. Också de som i Sveriges riksdag har fattat ett beslut att rösta emot fonderna har ändå en moralisk skyldighet — när de accepterar spelreglerna — att se till att fonderna får agera på den ekonomiska marknaden på samma villkor som andra institutioner, företag, fonder och allt vad det nu kan handla om. Det är faktiskt så att vi alla har skyldighet att se till att löntagarfonderna förvaltar löntagarnas och pensionärernas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bl.a. att fonderna skall ge 3 96 real avkastning. För att fonderna skall klara detta måste de kunna agera på en marknad där spelreglerna accepteras. Skulle det visa sig — som det har gjort i flera fall — att fonderna kan gå in i för parterna fördelaktiga affärer, skall de få göra dessa affärer. Det är demokratisk anständighet. Avslutningsvis vill jag säga att det återstår en avgörande fråga som vi borde få svar på från dem som har repliktid kvar, nämligen denna: Är verkligen villkoret för att man i dag skall kunna göra affärer i Sverige att man avsvär sig 69 allt samröre med löntagarfonderna?

Herr talman! Statsrådet får faktiskt ursäkta om man ställer sig litet tvivlande angående detta hot mot Handelsbanken. Hotet slogs upp stort i tidningarna: polisanmälan och polisbeskydd. Det visade ju sig att detta inte var sant! Jag tycker att det finns alla goda skäl i världen att ifrågasätta kvaliteten och kvantiteten på detta hot. Jag är tacksam för att statsrådet tar avstånd från Wahlström-dockan i en gruvort i Bergslagen. Han säger också att han tar avstånd från hotelser som har skett mot fondmotståndare. Jag tackar för detta också, herr statsråd! Det enda jag beklagar är att det varit en väl lång inkubationstid, att detta inte hade kunnat hända 1983 eller 1984. Att man skall ha så lång reaktionstid och samtidigt vara statsråd i Sverige förvånar mig något. Jag bad också att få ett besked från statsrådet om han kunde ge ytterligare exempel, utöver det något tvivelaktiga om Handelsbanken, på människor och företag som blivit utsatta för hotelser och påtryckningar från fondmotståndare. Nu har statsrådet en chans till att komma tillbaka. Tyvärr kan jag inte kommentera svaret, men den biten får jag köpa i alla fall. Allra sist, herr talman. Det är faktiskt något förvånande att stå här och höra statsrådet Johansson som en försvarare och förkämpe m.m. för det fria näringslivet. Om han vill leva upp till denna stora och stolta roll, borde han kanske kontakta sina kolleger i LO-facket där de minsann inte tillämpar det fria näringslivets paroller om fri offertgivning och antagande av det billigaste budet. Vi har massvis med fackföreningar i Sverige som har sagt klart nej till offerter från t.ex. olika försäkringsbolag som har varit bättre och billigare än Folksam. Men i den heliga solidaritetens namn har man i de flesta fallen alltid valt Folksam, trots att det har funnits alternativ som har varit både billigare och bättre. Jag tycker att statsrådet skall skriva några rader till dessa organisationer och tala om vikten, värdet och nyttan för människorna av en fri konkurrens.

Herr talman! Ingen företrädare för en viss opinion kan ta ansvar för allt som sägs eller görs i det sammanhanget. Bengt K. Å. Johansson kan inte göra det. Fondanhängarna kan inte gärna ta ansvar för alla slipprigheter och alla hot som har riktats mot fondmotståndarna. Och omvänt kan man inte göra det motsatta, eftersom det alltid finns element och människor som bedriver utpressning och riktar hot mot människor. Med utpressning och hot menar jag olagliga aktiviteter — och så är det också enligt svensk lag. Jag tycker att man borde kunna lämna denna debatt därhän, eftersom den viktiga principiella debatten i detta sammanhang ju inte gäller löntagarfonderna i sig utan regeringens och den offentliga maktens sätt att agera när det gäller att värna och skydda den fria opinionsbildningen. Kolleger till Bengt K. Å. Johansson har i offentliga uttalanden i mycket generella termer klistrat på fondmotståndet ytterligt förolämpande uttryck, påståenden och insinuationer. Därigenom har de försökt beröva fondmotståndarna — en majoritet av svenska folket, det vill jag gärna stå fast vid, även om det har fattats ett beslut i motsatt riktning i Sveriges riksdag — den moraliska legitimiteten att stå upp för sina idéer. Det kan synas bekvämt just nu denna gång att litet stillatigande sanktionera att ledande socialdemokrater benämner fondmotståndet nazis — Prot. 1986/87:86 tiskt och fascistiskt. Man ritar hakkors och pistoler i ledande LO-tidningar 13 mars 1987 eller jämför det med apartheid. Det kan vara bekvämt och roligt att tiga om ä : Om opinionsbildningdetta, men därigenom medverkar man till att den fria och öppna debatten P! ; E a enm.m. beträffande undermineras. så löntagarfonderna Jag tycker faktiskt att det är en poäng att de hot som har utförts skall polisanmälas, eftersom det är på detta sätt som vi i ett rättssamhälle möter den typ av fenomen som inte hör hemma i den demokratiska debatten. Men för den skull skall man inte förvägra fria människor rätten att välja vem de vill samarbeta med. Herr talman!

Utred detta och visa att regeringen är beredd att stå upp för sina idéer! Förvägra inte fondmotståndarna rätten att stå upp för sina idéer!

Herr talman! Det är enligt min mening alldeles nödvändigt att alla som slåss för demokratins principer säger ifrån till de fondmotståndare som ligger bakom hot och påtryckningar. Tvekar man det minsta i fråga om detta får de kretsarna ett indirekt stöd. Vad som har oroat mig är att man på s.k. näringslivshåll inte klart och entydigt tar avstånd från dessa metoder. Jag konstaterar att varken Sten Andersson i Malmö eller Gunnar Hökmark i sina sista inlägg kostade på sig att ta avstånd från dessa metoder. Jag tycker att det är beklämmande. Jan Wallander skriver följande i ett av sina inlägg: ”Jag tror därför att det skulle vara av stort värde för den långsiktiga utvecklingen av det fria näringslivet om opinionsbildande organisationer och ledande personer inom näringslivet klart deklarerade att de tar bestämt avstånd ifrån att använda ekonomiska påtryckningar som medel i den politiska kampen. Drar man inte en klar sådan gräns får man räkna med att andra grupper i samhället inte heller drar någon klar gräns. Det är grupper som har helt andra politiska värderingar än näringslivet och som på detta sätt känner sig få stöd och motiv för att med hjälp av bojkotter och mer subtila ekonomiska påtryckningar försöka åstadkomma motsatta resultat.” Herr talman! Det finns de som har velat skildra det som har hänt som ett uttryck för att motståndet mot fonderna alltjämt är starkt. Jag tolkar i stället skeendet så, att näringslivets ideologiska aktivister är beredda till allt hårdare slag med piskan för att hålla ihop flocken när sammanhållningen sviktar. Det är en moralisk bankrutt för dem som ställer sig upp som talesmän för det fria näringslivet när man bara böjer sitt huvud och samtycker. Jag beklagar att jag från mina meddebattörer i denna debatt inte har fått höra ett klart avståndstagande från denna typ av hot.

Herr talman! På grund av att interpellanten Christer Eirefelt är förhindrad att ta emot svaret på interpellationen i dag så besvaras interpellationen inte inom den föreskrivna tiden av fyra veckor. Jag har överenskommit med interpellanten att besvara interpellationen den 31 mars.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om jag vidhåller svaret sedan hösten 1986 att Bohusbanan skall få en upprustning och tryggad framtid. Han har vidare frågat mig om jag kan tänka mig att ta upp förhandlingar med Norska Statsbanorna angående deras intresse för att bygga ut järnvägen över Svinesund. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang och vill då först hänvisa till det svar jag lämnade på en liknande interpellation av Kenth Skårvik i början av november 1986. Jag erinrade då om att Bohusbanan tillhör riksnätet och att den därför — enligt 1979 års trafikpolitiska beslut — skall finnas kvar under överblickbar framtid. Jag svarade att det i första hand är SJ som har att väga olika investeringskrav mot varandra och att upprätthålla en acceptabel trafikeringsstandard. Vidare svarade jag att någon kapacitetsutbyggnad, t.ex. genom dubbelspår, eller utbyggnad till Norge inte är aktuell för Bohusbanan. I den debatt som följde erinrade jag om att SJ på olika sätt rustar upp banan, i första hand på delen söder om Munkedal. Jag påminde vidare om att regering och riksdag skall lägga fast anslagsramarna och därmed ange inriktningen beträffande trafikpolitiken men att de däremot inte skall behandla varje enskild investering på varje del av bannätet. Dessa mina uttalanden är givetvis fortfarande giltiga. Jag vill i sammanhanget erinra om det trafikpolitiska utvecklingsarbete som pågår inom kommunikationsdepartementet med sikte på en trafikpolitisk proposition nästa år. Genom propositionen får riksdagen än en gång möjlighet att ta ställning till bl.a. det framtida järnvägsnätet. Inom ramen för det arbetet kommer även Bohusbanan att behandlas. Låt mig ge en komplettering när det gäller den diskuterade förlängningen av Bohusbanan in i Norge. Under senare tid har en rad förslag väckts om nya järnvägsleder i landet. Gemensamt för dem är att de är synnerligen kapitalkrävande. Låt mig som exempel bara nämna de projekt som kallats Götalandsbanan, Svealandsbanan och Mälarbanan samt Arlandaspåret, förlängning av ostkustbanan, utbyggnad av Västerdalsbanan och tunnel genom Hallandsåsen. Till raden av projekt kan nu fogas en förlängning av Bohusbanan. Det är nu dags att vi försöker få en samlad bedömning av dessa framtidsprojekt. En sådan kommer därför att göras inom ramen för det trafikpolitiska utvecklingsarbetet.

Herr talman! Jag tackar för svaret, och jag är glad för att detta åtminstone följer förutvarande uttalanden och löften. Jag kan förstå om kommunikationsministern tycker att jag återkommer i frågan om Bohusbanan litet ofta. Orsaken till angelägenheten är att bohuslänningarna vill ha kvar sin bana i ett bra skick vad gäller själva banan och vagnparken. Nu är det tyvärr inte så, man kan inte köra i full utsträckning, man kan inte belasta banan fullt ut varken när det gäller hastighet eller personoch godstrafik. Av kommunikationsministerns svar i november 1986, som inte var direkt positivt, framkom det i alla fall att det skulle bli en viss upprustning. Svaret innehöll en bekräftelse på och ett löfte om att Bohusbanan skulle vara kvar. Därför kan man inte bli annat än bestört över SJ:s banchefs uttalande om Bohusbanans kvalitet och framtid samt över huvud taget över det ointresse han visat för att underhålla och vidareutveckla Bohusbanan inför framtiden. Svaren till journalister inom både lokalradion och tidningarna har verkligen varit svårbegripliga och kluvna. Detta har gjort att både SJ-chefen Furbäck och banchefen för den västra regionen har gått in i den lokala debatten i Bohuslän. : Som säkert kommunikationsministern känner till reser det mycket folk på Bohusbanan — ca 600 000 Göteborg-Uddevalla och ca 300 000 Uddevalla— Strömstad — detta enligt en uppgift som Bohuslandstinget tagit fram. Den visar också att det inte finns någon riksnätsbana i Västsverige som har denna persontrafik. Persontrafiken har också ökat ganska mycket under senare år. När det gäller godstrafiken går det inte att göra en jämförelse, eftersom man från SJ:s sida inte ger Bohusbanan någon chans. Eftersom inte SJ vill finansiera Bohusbanans upprustning, behövs det öronmärkta pengar till Bohusbanans upprustning för att kunna motivera förväntningarna från de åkande och från företag som vill göra godstransporter. Det nya intressanta inslaget i Bohusbanans framtid är det nyväckta intresset från de norska statsbanorna att bygga ut järnvägen över Svinesund. NSB:s banchef Håkan Hartmark säger i en intervju både med Radio Trestad och med Bohusläningen att man från norsk sida gärna ser en utbyggnad av denna väg. Man har också starka skäl, enligt intervjun, att just prioritera denna väg. Även vid ett tidigare tillfälle har den norske kommunikationsministern gjort ett liknande uttalande, som i och för sig togs tillbaka någon dag därefter på ett mycket uppmärksammat sätt. I Hartmarks uttalande låg också ett erbjudande om och intresse för stora ekonomiska insatser från norsk sida i utbyggnaden. Man erbjöd sig att stå för kostnaderna för bygget fram till Skeen. Trots detta påstod den norske banchefen att SJ inte visar något intresse för att ens förhandla om och planera för framtiden. Det har varit flera märkliga uttalanden från den svenske banchefen i detta ärende. Den norske banchefen har sedermera i en debattartikel i Bohusläningen i förra veckan halvt om halvt av någon underlig anledning tagit tillbaka erbjudandet. Intervjun finns säkert inspelad och bevisar vad som sades. Han säger nu i artikeln att det hela var en framtidsvision om Bohusbanan och att de norska statsbanorna kan tänka sig att stå för anslutningskostnaden till Bohusbanan. Det är ju alltid något. SJ verkar inte ens ha någon vision om framtiden för denna bandel. Framtiden ser inte precis ljusare ut för den del av SJ som sysslar med spårbunden trafik efter ett uttalande i pressen i förra veckan från, som det sades, en närstående tjänsteman till finansminister Feldt. Uttalandet löd: ”Lägg ner stora delar av järnvägen och ersätt med bussar.” Detta är ju också ett fantastiskt uttalande, med tanke på belastningen på våra vägar och de miljöproblem som detta skulle skapa! Liknande tankar har framförts om den del av Bohusbanan som går från Uddevalla till Strömstad. Jag skulle inte tro att jag här behöver nämna något om hur Europavägen ser ut på denna sträcka och vad detta skulle innebära ur både miljöoch trafiksynpunkt. Jag vore mycket tacksam om kommunikationsministern kunde ge ett löfte om att Bohusbanans ombyggnad och förlängning kommer att finnas med vid bedömningen av framtidsprojekten inom SJ:s bannät.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag har ställt mina frågor mot bakgrund av den debatt som ständigt pågår om Bohusbanans vara eller inte vara. Tidningarna i Bohuslän hade under 1986 många artiklar om Bohusbanan. Uttalanden gjordes från företrädare för SJ om att underhållspengar fattades och att trafiken skulle komma att dras ned för att slutligen helt nedläggas. BOSAM, som är ett samarbetsorgan för kommunerna från Uddevalla och norrut, sammankallade under sommaren 1986 representanter för kommuner i norra länsdelen, riksdagsledamöterna i Bohuslän och representanter för SJ till ett möte. Då fick vi uppgifter om att SJ inte alls hade planer på avveckling. Självfallet hade SJ problem med att inte ha tillräckligt med pengar för de åtgärder som erfordrades, men detta är ett problem som Bohusbanan delar med andra verksamhetsområden. Vi enades om att tillsätta en grupp som skulle studera trafiken i dag och järnvägens betydelse m.m. men som också skulle kunna sägas vara ett PR-organ för Bohusbanan. I en rapport till kommittén noteras att antalet resande mellan 1982 och 1986 har ökat från 1 000 personer en vardag till ungefär 1 400, dvs. med 40 90. Samarbetet med länstrafiken är en av orsakerna till detta. Men trots en positiv utveckling av resandet uttalar sig alltså höga SJ-chefer om att resandet rent allmänt har minskat under 1986 och att detta speciellt gäller olönsamma linjer som Bohusbanan. Ett annat uttryck är att man ville sätta in några bussar för att klara den här trafiken. Kenth Skårvik har nyss nämnt hur det skulle se ut om vi försöker att föra ut ytterligare trafik på den redan överbelastade Europaväg 6. I början på februari 1987 uttalade sig SJ:s företrädare för att man skulle lägga ned Bohusbanan i norr. Generaldirektören gick också in i debatten och ställde sig bakom vad SJ:s företrädare hade sagt. Någon upprustning var inte aktuell, och någon sammankoppling med det norska bansystemet var helt utesluten. Till slut blev intervjuuttalandena och karusellen kring detta så pass besvärande att regionchefen tvingades gå ut med ett brev till berörd personal och slå fast att Bohusbanan är en riksnätsbana och skall så förbli till dess att riksdagen beslutar något annat. Det är ju inte märkvärdigt, kommunikationsministern, om den bygd som norra Bohuslän utgör känner sig oerhört oroad av SJ:s ointresse för att driva järnvägen på ett sådant sätt att den förblir ett bra resealternativ. Jag tycker att ministerns svar i den här delen är lamt. Det måste vara möjligt att ge besked om att Bohusbanan skall behållas. Kommunikationsministern är ju väl hemmastadd på västkusten och måste inse det orimliga i att vi skulle ha en järnväg som slutar i Uddevalla och sedan köra med bussar 11-12 mil till Svinesund. Kommunikationsministern hänvisar till den beredning av en trafikpolitisk proposition som pågår. Statssekreteraren i kommunikationsdepartementet har i en intervju i Göteborgs-Posten den 22 februari uttryckt sig på ett sätt som gör att vi har anledning att vara litet oroade även för det arbetet. I tidningen står det: I ett så glesbefolkat land som Sverige måste vi skala bort förlegade infrastrukturer och effektivisera varje trafikgren till det yttersta för att ha råd att bygga bort flaskhalsarna inom de samhällsekonomiskt lönsamma delarna av denna struktur. För järnvägens del kan det betyda ökade investeringar i spår och tåg på stambanorna, ett lokalt ansvar för lokala linjer som Bohusbanan och en nedläggning av sträckor som varken SJ eller länstrafikbolagen är intresserade av. Lägger man till detta SJ:s syn, som är negativ, är jag oroad för vad som kan komma i den trafikpolitiska propositionen. Jag hoppades att min fråga skulle kunna göra det möjligt för kommunikationsministern att säga att Bohusbanan är en del av vårt järnvägssystem som skall behållas. I interpellationen har jag också tagit upp frågan om Bohusbanans framtida roll. Jag vill se denna bana som en del av stamnätet. Ursprungligen skulle Bohusbanan byggas för anslutning till det norska systemet. Det borde nu vara på tiden att drygt 80 år efter invigningen och i ett skede med en stark utveckling av samarbetet mellan Norge och Sverige aktualisera de ursprungliga planerna. Utöver det internordiska intresset finns det även andra skäl för en utbyggnad. Trafiken med gods på E 6 har stor omfattning i dag. Tullens uppgifter pekar på att det transporteras 2,5-3 miljoner ton per år med bil över Svinesund. Detta är en stor belastning på E 6 som naturligtvis tvingar fram stora investeringar på denna väg. Men vi kan konstatera att investeringstakten är för låg. Trafiken kommer att öka ytterligare, och risken för olyckor kommer också att stiga. En möjlighet skulle då kunna vara att föra över en del av godset till järnväg. Men skall SJ kunna få del av den godsmängd som i dag går på lastvagnar på E 6 är enda förutsättningen att bygga ut Bohusbanan till det norska systemet. Självfallet är det av oerhört stor betydelse för norra Bohuslän att en fungerande järnväg är anknuten till det norska systemet. Därför tycker jag att kommunikationsministerns svar på just den här punkten var mycket otillfredsställande. En sak är att vi har en rad projekt som är helt inhemska. Men här förutsätts att vi har ett resonemang med norska myndigheter, och jag fick inte alls något svar på om den svenska regeringen är beredd att ta kontakter med norska myndigheter för att i första hand se till att den här frågan blir ordentligt utredd, så att vi kan få med den i diskussionen om hur det framtida stamnätet skall vara utformat.

Herr talman! Debatten om Bohusbanan har blivit något av en följetong. Den har pågått inte bara under den tid Kenth Skårvik suttit i riksdagen utan har, som Kjell A. Mattsson nämnde, egentligen förevarit under många årtionden. Under denna tid har företrädare för olika partier bl.a. väckt motioner om Bohusbanan, framför allt om den del som har att göra med en eventuell järnvägsförbindelse över Svinesund. Såvitt jag förstår — inte minst genom upplysningar som jag fått av en kollega, som är järnvägare — är den del av Bohusbanan som här har diskuterats trots allt bättre än sitt rykte. Problemen är inte större än att man möjligen vintertid, på grund av tjälskador och annat, får lov att sänka hastigheten. Banan fungerar bättre än vad man ibland gör gällande från en hel del håll. Därför är det kanske inte så konstigt att framför allt SJ-anställda känner oro, när det sprids rykten om att Bohusbanan i stort sett inte fungerar över huvud taget och att man knappast kan ta sig fram den vägen. Vad man egentligen bör diskutera när det gäller Bohusbanan är hur vi skall ha det i framtiden. Man borde inom en överblickbar framtid försöka få klarhet i om det är en järnvägsförbindelse över Svinesund som måste till för att vi skall kunna klara det som jag utgår ifrån att vi alla ser som viktigast, nämligen att försöka föra över godstrafik från E 6 till järnvägen. Godstrafiken innebär ju en stor belastning för just E6.

Det är naturligtvis så att vi som kommer från den del av landet jag företräder har våra speciella åsikter utifrån våra lokala och regionala intressen, och man kan fundera över vad exempelvis dalslänningarna tycker utifrån sina intressen när det gäller den järnvägsförbindelse som är aktuell för dem. Såvitt jag har förstått finns det redan i dag en utbyggd kapacitet för att ta över godstrafik på järnvägen utan att detta för den skull ställer till problem. Det finns säkert möjligheter att ta hand om även den godsmängd som i dag fraktas genom Bohuslän upp till Strömstad och Tanum, om vi bara hjälps åt och ser till att företagen väljer järnvägen. Det man som politiker i Västsverige kan ha intresse av för att en gång för alla avföra den här frågan är att någon gång få ta ställning till och fatta beslut om ett järnvägsnät på grundval av ett underlag där det klart framgår hur godstrafiken, persontrafiken och annat skall se ut i framtiden. Det bör ske en samlad bedömning, så att man slipper att via massmedia få del av rykten som inte stämmer överens med verkligheten. Jag hoppas att Sven Hulterström kan klargöra om det i den samlade bedömningen skall ingå en bedömning även av trafiken från södra Sverige och upp till Norge. Jag må sedan på en punkt hålla med mina kolleger, som talat tidigare i debatten. Om man ser på olika människors ambitioner kan man beträffande vägdirektören i Bohuslän konstatera att han verkligen talar om hur han vill att E 6 skall se ut, vilka investeringar som krävs för att klara olycksfall och vad som över huvud taget krävs för att klara framtidens trafik på E 6. Det är litet utav detta man saknar ifrån SJ:s sida. Även om det är riksdag och regering som fastställer ramar och anslår medel för verksamheten så borde SJ ha vissa ambitioner och visioner om hur man skall se på trafiken i framtiden, och då inte minst den trafik som går till Norge. Detta måste alltså komma med i den här samlade bedömningen.

Herr talman! Jag tror i och för sig att vi skall vara glada över att det förekommer en diskussion om Bohusbanan, liksom om andra trafikprojekt. Däremot kan man möjligen beklaga att det när det gäller Bohusbanan har kommit fram mycket tvivelaktiga och i vissa fall rent av oriktiga uppgifter i diskussionen. Sådant brukar inte föra en debatt framåt. Men i den mån sådana felaktigheter har förekommit bör man väl å andra sidan efter hand kunna rätta till dem. Jag tror att vi skall dela upp denna diskussion i två delar. Det handlar för det första om den nuvarande Bohusbanans funktion i det lokala trafiksystemet och naturligtvis också om dess funktion för vidare transport, framför allt godstransporter. För det andra handlar det om eventuella framtidsprojekt i detta område som man kan behöva diskutera. Jag har tidigare sagt att när det gäller den nuvarande Bohusbanans funktion finns det ingen anledning till oro så länge riksdagens beslut från 1979 ligger fast. Det bör också framhållas att det inte är så, som det ibland kan verka i denna debatt, att det inte görs något åt Bohusbanan. Det görs investeringar på sträckningen mellan Göteborg och Uddevalla bl.a. till följd av den ökning av persontrafiken som har ägt rum under senare år. Bohusbanan i sin helhet har alltså inte lagts för fäfot. Däremot har man från SJ:s sida naturligtvis varit mer tveksam till nya investeringar i delarna norr om Uddevalla, med hänsyn till det låga utnyttjande som banan har på de sträckningarna. SJ måste ju, liksom alla andra, när man gör sina prioriteringar försöka sätta in investeringsmedlen där pengarna bäst behövs och gör mest nytta. Därvid har väl norra delen av Bohusbanan inte stått sig i konkurrensen med andra projekt. Jag vill poängtera att det görs investeringar i Bohusbanan och att den delen av diskussionen handlar om den nuvarande banan, där beslutet gäller att banan under överblickbar framtid skall vara kvar. Sedan har det förts in olika framtidsprojekt i debatten. Under senare tid har intresset konkretiserat sig kring den eventuella utbyggnaden till Norge. Det har redan konstaterats att det tydligen har varit en rad missuppfattningar i det avseendet. Jag har själv kontrollerat med min norske kollega att det ifrån norskt håll inte finns några konkreta planer på att bygga ut en järnväg i den sträckningen. Detta innebär dock inte att vi inte skulle diskutera med de norska myndigheterna om hur den trafik som vi har ett gemensamt intresse av skall ordnas i detta område, vilket Kjell A. Mattsson frågade om. Ännu så länge har man visserligen bara gjort mycket översiktliga bedömningar av vilka insatser som behövs. Jag kan som exempel nämna att dessa översiktliga bedömningar visar att en upprustning av Bohusbanan och dess förlängning, på ett sådant sätt att man skulle dra en helt ny led över Svinesund, bedöms bli fyra gånger så dyr som en upprustning av den järnväg vi har via Kornsjö. Skall man bygga ut en sådan ny järnvägssträckning rör det sig alltså om en investering på 2 miljarder kronor — jämfört med en mycket omfattande upprustning i storleksordningen en halv miljard kronor, om man skall gå via Kornsjö. Visar sig dessa siffror hålla vid en närmare granskning så tvivlar jag på att man skulle få Sveriges riksdag att ta den fyra gånger så dyra upprustningen, om man får i stort sett samma effekt genom att utnyttja och förbättra den nuvarande banan. Jag har svårt att se vilket av partierna i riksdagen som i penningknapphetens tider — som vi nog får leva med länge ännu — skulle ställa upp för ett sådant alternativ. Men för den skull tycker jag inte — det vill jag gärna direkt svara Lennart Nilsson — att de här frågorna på nuvarande stadium bör avföras från diskussionen, utan de bör naturligtvis ligga med i de bedömningar som vi gör i det trafikpolitiska arbete som pågår. Där ingår alltså diskussionerna om Bohusbanan, trafiklösningarna på västkusten över huvud taget och vilka avvägningar man kan behöva göra. Till de riksdagsmän som med jämna mellanrum tar upp dessa frågor i riksdagen skulle jag vilja säga att det kanske inte vore så dumt om man i Bohuslandstinget satte sig ned och försökte presentera förslag till konstruktiva trafiklösningar i det egna området. Kjell A. Mattsson sade ju att vissa sådana överläggningar har ägt rum. Sådana diskussioner pågår på många andra håll i landet där man har likartade problem.